Fru talman! Vi behöver inte tveka om att varken Anna Kinberg eller jag är nöjd. Jag tror inte att någon någorlunda mänskligt tänkande individ i Sverige i dag kan vara det. Vi har problem med strukturell rasism och diskriminering. Vi har problem med integrationen på arbetsmarknaden. Vi har problem med att attityderna och fördomarna är starka, både hos myndigheter och hos privata arbetsgivare, gentemot människor med utbildning och kunskap från annat håll. Vi kommer framför allt att ha problem i framtiden när bristen på arbetskraft blir omöjlig att kombinera med att så många människor står utanför arbetsmarknaden. Det vi däremot inte är överens om är det som Anna Kinberg kallar åtgärder - åtgärder som bara är till för att fördriva tiden eller någon meningslös sysselsättning. Det är inte det som det handlar om, utan vad varje individ - för vi ska prata om individer i det här sammanhanget - behöver. En del behöver språkträning, andra behöver arbetsträning, andra behöver få hjälp med validering för att kunna dra nytta av den kunskap och utbildning de har från andra länder. Det är ju detta det som så föraktfullt kallas åtgärder handlar om: att rikta de generella stöden så att de passar för var och en. Då behövs det särskild kunskap när det t.ex. handlar om flyktinggrupperna. Det är i dag en myt att det går omkring så många läkare och gör någonting annat. Just genom dessa särskilda projekt och åtgärder, som många landsting på ett alldeles utmärkt sätt har tagit sig an, jobbar i dag i stort sett alla de utbildade läkare som finns i vårt land inom sjukvården. Det är därför jag tycker att de här ofta utskällda projekten är så oerhört nödvändiga. Men det jag vill gå vidare med - för jag är inte nöjd - är att komma längre med individualiseringen. Vi ska inte göra som Anna Kinberg gjorde nu, dvs. prata om invandrare som en klump eller en grupp som inte får jobb. Så är det nämligen inte. Vi måste individualisera, komma längre med valideringen, med språket och med arbetsträningen samt, kanske det riktigt stora, skapa en ny form av flyktingintroduktion så att man betydligt snabbare går från invandrarskapet när man kommer ny till Sverige till att få möjlighet att utnyttja den kompetens man har. Det tror jag är nästa stora förändring som vi behöver diskutera i svensk politik: hur vi på ett värdigare sätt ska kunna ta emot nyanlända så att problemen med långtidsarbetslöshet inte uppstår. Där kommer vi att fortsätta arbeta. Men ge oss någon credit för alla arbetsförmedlare, politiker av olika färger och arbetsgivare runtom i landet där vi har brutit utvecklingen, Anna Kinberg. Allt ser bättre ut i dag än vad många hade kunnat förutse för några år sedan. Men våra ambitioner är så höga att vi säger: Vi är inte nöjda. Vi måste hitta ännu effektivare metoder.
Fru talman! Nej, vi är inte riktigt överens om att allt ser bättre ut. Visst görs det åtgärder, och jag har inte uttalat något speciellt förakt mot åtgärder. Jag konstaterar att det görs för många ineffektiva åtgärder och att det skapas för få jobb. Det är mitt problem. Jag tycker inte att allt är tillräckligt bra eller ser tillräckligt mycket bättre ut när över en halv miljon människor står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Det vete tusan om läkare med invandrarbakgrund är så himla nöjda och upplever att de har fått jobb när bara fyra av tio hävdar att de har fått jobb som de är kvalificerade för. Det är bra att Mona Sahlin inte är nöjd med det här. Det är nämligen inte jag heller. Sedan ska vi absolut ha en politik på det här området som leder till mer individualisering. Det är väl precis det som är problemet nu: att man behandlar invandrare som grupp. Det är för många läkare och civilingenjörer som får höra att deras jobb inte finns i Sverige och att de inte har en chans att komma in på arbetsmarknaden. Där tror jag att svenska myndigheter gör misstag i behandlingen av dessa personer. Det är någonting som regeringen faktiskt skulle kunna ta tag i. Om åtgärderna var så effektiva och förtjusande och ledde till så många jobb som Mona Sahlin påstår skulle vi vara bättre på att integrera invandrare på arbetsmarknaden. Då skulle vi inte vara sämre än många jämförbara länder på att göra det. Då skulle inte så många individer känna att de inte får komma in i det svenska samhället. Då skulle vi inte lägga så mycket pengar på åtgärder för så lite resultat. Därför behövs det en annan politik på det här området som sätter individen i centrum.

Fru talman! Det är en glädje för mig att i dag här i kammaren kunna avrapportera ett historiskt beslut som Sveriges regering med brett stöd av riksdagen nyligen varit med om att fatta.

Kammarens ledamöter har därför stor anledning att dela min tillfredsställelse över att vi kunde vara med och bidra till detta viktiga beslut. Sedan misslyckandet i Seattle för två år sedan har Sverige arbetat hårt för att få till stånd en ny runda. Inte minst gjorde vi under ordförandeskapet stora ansträngningar för detta. Denna ambition har delats av många, såväl i som u-länder. I Doha omfattades denna politiska vilja av nästan alla medlemsländer. Händelserna den 11 september och recessionen i världsekonomin skapade ett tryck från omvärlden. Men de inre förändringarna spelade en viktig roll. Det var ett öppnare och ett mer konstruktivt WTO som möttes i Doha. Det talades om en Dohaanda - en vilja till samförstånd, förtroende och transparens. I praktiken innebar det att alla konsultationer var öppna för alla och att alla de beslut som fattades fattades i plenum. En annan viktig anledning till det positiva resultatet var att utvecklingsländerna har organiserat sig bättre och därmed vuxit i styrka. Sist, men inte minst, var klyftan mellan EU och USA den här gången långt mindre än vad den var i De gynnsamma förutsättningarna visade sig också skapa utrymme för en positiv dagordning, inte minst för utvecklingsländerna men också för EU. För det första är balansen mellan industriländernas och utvecklingsländernas intressen bättre än tidigare, och dagordningen har en tydlig utvecklingsprofil. Konkret handlar det främst om att den viktiga frågan om avskaffandet av exportsubventioner inom jordbruket blir föremål för förhandlingar. Beslut fattades också om ett implementeringspaket, som det kallas, som omfattar frågor där utvecklingsländerna pekat på problem med genomförandet av tidigare ingångna avtal. Vissa åtgärder träder i kraft direkt medan andra blir föremål för skyndsam behandling inom ramen för rundan. Utvecklingsländerna drev sina positioner framgångsrikt, och nu gäller det att se till att deras intressen får genomslag i förhandlingsresultatet. Deras exportintresse måste ges prioritet. Många u-länder betonar behovet av ökat tekniskt bistånd och kapacitetshöjande insatser för att kunna delta i förhandlingsarbetet. Sverige bidrar ambitiöst till detta. I år är Sverige den tredje största bidragsgivaren till denna del av WTO:s verksamhet. För det andra - förutom balansen mellan industriländernas och utvecklingsländernas intresse - vill jag peka på att förhandlingsdagordningen är bred och ambitiös. Det är en bra förutsättning för att nå så många och så konkreta framsteg som möjligt. Tidsgränsen på tre år sätter press på snabba resultat. Förhandlingsarbetet ska inledas i januari och avslutas senast den 1 januari 2005. För det tredje innebär den beslutade dagordningen en modernisering av WTO. Genom att miljön nu blir en del av förhandlingarna har ett första steg tagits mot bättre samklang mellan vad vi gör på miljöområdet i olika internationella sammanhang, vilket vi från svensk sida välkomnar särskilt starkt. Sett i ett svenskt perspektiv blev resultatet från Doha över förväntan utom när det gäller den viktiga frågan om respekten för mänskliga rättigheter i arbetslivet. I denna fråga är vi besvikna. Tillsammans med bl.a. Tyskland verkade Sverige kraftfullt för att WTO ska engageras i arbetet med att främja de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. Utsikterna att lyckas var dock små eftersom motståndet och misstänksamheten från utvecklingsländerna var starkt. Från svensk sida tänker vi driva frågan om arbetsvillkor vidare. Inte minst är det nu viktigt att stödja den process som ILO-chefen Somavia har initierat. En bättre tillämpning av ILO:s konventioner om grundläggande arbetsvillkor är lika viktigt att kämpa för efter Doha som före. I övrigt innehåller dagordningen fler beslut som jag varmt välkomnar. Låt mig nämna några av de i svenskt perspektiv viktigaste resultaten. Jordbruket är en nyckelfråga, särskilt för u-länderna. Nu ska deras marknadstillträde förbättras, tullarna sänkas och handelsstörande stöd reduceras. Tyngdpunkten, och den fråga som stod i centrum i Doha, var exportsubventionerna och målet att de ska fasas ut. Men också utvecklingsländernas livsmedelsförsörjning och landsbygdsutveckling uppmärksammas, liksom hänsynen till jordbrukets s.k. multifunktionalitet. Sverige har länge varit kritiskt till att EU har varit så motsträvigt på detta område. Därför gläder vi oss att uländerna driver EU i samma riktning som vi försöker göra. Ett annat område där Sverige länge har ställt krav utan att få gehör är frågan om nolltullar på miljöteknik. Vi är mycket konkurrenskraftiga på detta område, samtidigt som vi vill driva på miljöinvesteringarna i världen. Vi välkomnar därför att WTO nu inleder förhandlingar som ska avskaffa begränsningar för handel med miljöprodukter och tjänster. Vi ser också fram emot ytterligare förenkling av handelsprocedurerna. Att bekämpa krångel och byråkrati på det här området är något vi prioriterar från svensk sida. Det är också ett effektivt arbete i kampen mot korruptionen. Samma sak gäller frågan om transparens i offentlig upphandling. Det grundläggande arbetet med att fortsätta att underlätta handeln kan nu efter Doha fortsätta på bred front. Det är givetvis åtgärder som kommer både svenska exportföretag och konsumenter till godo. Förhandlingar om jordbruk och tjänster som redan inletts blir nu en del av rundan, liksom bättre marknadstillträde för industrivaror. Tulltoppar och s.k. tulleskalering ska minskas och avskaffas. En stor framgång för både u-länder och för Sverige är att WTO:s antidumpningsregler nu ska bli föremål för förhandlingar. Målet måste vara att begränsa användningen av antidumpningstullar genom att strama upp regelverket. Det är viktigt inte minst för svensk stålindustri. Beträffande det som brukar kallas Singaporefrågorna - investeringar, konkurrens, transparens i offentlig upphandling och handelsprocedurer - fattades i Doha ett principbeslut om förhandlingar i WTO efter nästa ministermöte. Förhandlingar ska dock inte inledas förrän alla länder är överens om formerna för förhandlingarna. För att främja direktinvesteringar, särskilt i uländer, är det viktigt med avtal. Effektiv konkurrenspolitik kompletterar frihandelns positiva effekter och ger regeringar möjligheter att ingripa mot företag som missbrukar sin marknadsposition. Bättre transparens i offentlig upphandling sparar pengar och motverkar korruption. Detta var några av de frågor som var särskilt betydelsefulla ur svenskt perspektiv. Men jag vill också lyfta fram två beslut som, förutom jordbruk, enligt min mening var nycklarna till Dohamötets framgång. Det ena är TRIPS-avtalet och tillgången till läkemedel. I en kraftfull deklaration slogs fast att TRIPS avtalet inte är ett hinder för länders möjligheter att hantera hälsokriser som t.ex. aidsepidemin. Det innebär att TRIPS-avtalet anses ha flexibiliteten att både inrymma respekten för människoliv och för immaterialrätten. Detta var ett klarläggande som kan få stor betydelse för kampen mot epidemiska sjukdomar och, menar jag, som dessutom stärker legitimiteten för immaterialrätten och därmed för handelssystemet. Jag menar att detta var ett genombrott i WTO. På samma sätt var det ett politiskt genombrott att miljöfrågorna lyftes fram i Dohadeklarationen och finns med på förhandlingsdagordningen. Genombrottet för miljöfrågorna innebär att det nu för första gången finns reella förutsättningar för WTO att bättre bidra till målet om hållbar utveckling. Låt mig avslutningsvis säga att Dohamötet på många sätt var ett genombrott och en återupprättelse för världshandelssystemet. Beslut om Kinas och Taiwans medlemskap var en historisk milstolpe som kommer att återverka på såväl den globala handeln och ekonomin som på stabiliteten i en av världens mest instabila regioner. Dohaandan uttrycker den modernisering WTO genomgått, och den fick stöd av den stora gruppen av utvecklingsländer, ACP-länderna, Afrikanska Unionen och G 77. Indien och en handfull länder till var länge missnöjda, men det finns nu en balans, och det bäddade för resultat. Därmed har WTO blivit ett bättre instrument för att styra globaliseringen, och jag har nu stora förhoppningar om vad som ska komma ut av detta. Vi har nu en möjlighet att åstadkomma förändringar och utveckling i alla länder för välstånd, för rättvisa och för en mänskligare värld. Den möjligheten ska vi inte försitta utan i stället värna tillsammans i fortsättningen. Det är nu det arbetet börjar på allvar, och det arbetet ska regering och riksdag bedriva tillsammans i

Fru talman! Det var ett välkommet anförande vi kunde lyssna på här. Det innehöll väldigt mycket som vi också välkomnar, inte minst när det gäller utvecklingsländernas framtida situation och aidsproblematiken. Men jag ska ställa en annan fråga som, även om den inte har den digniteten, ändå är tillräckligt viktig för att lyftas fram här och följas upp. Jag vet att vi tidigare har diskuterat köttbullar. Jag vet att ministern är väl medveten om Ikeas roll i det här sammanhanget. På alla Ikeavaruhus runtom i världen serverar man svenska köttbullar, men det sker inte i Norge. Norge är ju ett grannland till oss. Det ska ha sin grund i att i Norge är tullarna på importerade köttbullar mycket höga. Priset på vanliga djupfrysta blåvita köttbullar är långt över 100 kr per kilo. För att inte tala om de orimliga hinder för svenskt stål som USA har infört. Det har också bäring på den här typen av frågor. Jag skulle vilja fråga om köttbullsfrågan är löst i och med detta.
Fru talman! Jag tackar för den frågan. Det är som bekant ett område som ligger mig varmt om hjärtat. Jag tycker att det är ett bekymmer att vi i EU ofta diskuterar jordbrukspolitiken väldigt defensivt som en fråga vi har att vara rädda för, där hela världen är emot oss och väntar på att få sälja till oss. Det är ett fundamentalt fel sätt att bedöma frågan enligt min mening. Detta är en fråga där vi har mycket att vinna från svensk sida och från EU:s sida, inte minst med tanke på att vi har ett konkurrenskraftigt jordbruk, samtidigt som vi in på knuten har ett stängt och slutet land som i en sådan här förhandling kan förmås att öppna sin marknad för de kvalitetsprodukter som svenska bönder och svensk livsmedelsindustri producerar. Det faktum att det i dag är stängt för svenska bönder att sälja t.ex. köttfärs i Norge eller för svensk livsmedelsindustri att sälja köttbullar, t.ex. till restaurangen på Ikeavaruhuset i Oslo, tycker jag är en påminnelse om att vi har mycket att vinna när det gäller svenskt jordbruks möjligheter i en sådan här förhandling. Jag räknar med att inte minst svenska gränsbygder kommer att bli en vinnare om den här förhandlingen går framåt på ett bra sätt. De kommer att få en ny, vidgad och köpstark marknad in på knuten. Åtminstone tänker jag driva förhandlingsarbetet på ett sådant sätt att de här intressena blir tillgodosedda.
Fru talman! Köttbullar, stål, bananer och importerade kläder - det finns många frågor som inte alltid anses vara så kundrelaterade, men som betyder så mycket för det vanliga hushållet. Jag tycker att man alltmer börjar inse vikten av handelsfrågorna. Det kan man ibland också visa genom att lyfta fram siffror. Jag har fått en uppgift om att man på UD i Australien har räknat ut att en halvering av handelshindren skulle innebära globala välfärdsvinster på sammanlagt 400 miljarder US-dollar per år. Det är en oerhörd summa. Kan man, efter mötet i Doha, säga att det i praktiken kan komma att bli en välfärdsvinst som motsvarar något av den summan?
Fru talman! Det är jag helt övertygad om. Det är svårt att räkna med decimaler och precision på den här typen av förhållanden, men jag menar att om man kan minska krånglet, byråkratin och begränsningarna på det här området kommer det helt klart att leda till att vi får mer att dela på gemensamt. Detta är inte ett nollsummespel där den ena vinner och den andra förlorar, utan vi kan gemensamt få en ökad välfärd. Ett exempel som Carina Hägg tar upp som jag tycker är korrekt och välfunnet gäller importen som fördyrar för vanliga hushåll i t.ex. Europa. Vi har gjort undersökningar av hur mycket hindren för import av barnkläder och vanliga kläder kostar för Europas barnfamiljer. Det är mycket stora belopp. Det är tusentals kronor varje år för varje familj i hela Europa som vi, enligt min mening, slösar bort på onödiga och obehövliga hinder. Ju förr de kan avskaffas, desto bättre. Tyvärr går det inte tillräckligt fort, men jag hoppas att de ändå är borta om ett par år. Det illustrerar vilka vinster vi kan göra om detta blir framgångsrikt på flera områden än kläder.
Fru talman! Det är trevligt att få information från handelsministern från WTO-mötet. Det är också trevligt att se den optimism som handelsministern utstrålar om framtida förändringar i riktning mot en mer rättvis värld. Jag har kanske något lättare att behärska min glädje inför resultatet. Jag tycker egentligen inte att så mycket har hänt. Det som har åstadkommits är att man har skapat förutsättningar för förändringar, men egentligen har inga reella förändringar gjorts. Mer oreserverad glädje kan jag möjligen känna inför handläggningen av TRIPS-avtalet och den konflikt som har funnits när det gäller tillgången till läkemedel i u-länderna. Det är en framgång. Men i övrigt finns det också anledning till oro när det gäller de fortsatta förhandlingarnas möjligheter att ge inflytande till fattiga länder. Det finns väl farhågor kring förhandlingarna om ett investeringsavtal. Jag skulle vilja säga att det finns en ganska renodlad besvikelse på många håll över de svaga skrivningar om åtagande från framför allt EU och USA när det gäller t.ex. jordbrukssubventionerna som blev resultatet. Trots allt menar jag att det finns förutsättningar för framsteg, som handelsministern så optimistiskt förutspår. Men på en punkt är det definitivt inte så, och handelsministern var inne på det. Det handlar om arbetsvillkoren. Mänskliga rättigheter i arbetslivet är en fråga som inte har hanterats på ett seriöst sätt av WTO. Min fråga gäller EU-kommissionens agerande. Menar handelsministern att EU-kommissionen har följt beslutet från ministerrådet oktober 1999 att verka för ett permanent organ mellan WTO och ILO?
Fru talman! Jag kan faktiskt hålla med Lars Ohly fullt ut när han säger att ingenting har hänt, utan att det är först nu som det kan börja hända saker. Min glädje gäller inte att vi redan har åstadkommit alla dessa framsteg, utan den har en annan grund. Vi har tidigare inte ens lyckats komma så långt som till att börja den process där saker och ting kan hända. Det har rått total paralysi, men den är nu hävd. Om den kommer att följas av positiv handlingskraft och positiva beslut vet vi faktiskt inte, men den optimism som jag redovisar beror på att jag drar den slutsatsen av den attityd, den kultur och det klimat som rådde i Doha att det nu är ett gynnsamt läge. Jag tror faktiskt att den förhandlingsprocess som vi inledde kommer att ge resultat. Om detta är jag mycket optimistisk, men Lars Ohly har naturligtvis helt rätt i att det faktum att man beslutat sig för att börja förhandla inte i sig innebär att förhandlingarna har gått i mål. Vi ska inte ropa hej ännu - det är kanske en varning som jag ska ta till mig. Det finns självklart också skäl för oro. Förhandlingen kan gå över styr, och den kan bli alltför långdragen. Den mycket tuffa tidtabell om tre år som vi har satt upp går kanske inte att hålla, och u-länderna kommer kanske inte att ha kapacitet att föra sin egen talan tillräckligt starkt. Men därvidlag känner jag mig faktiskt ganska lugn. U-länderna visade sig i Doha vara utomordentligt kompetenta och kraftfulla. De fördelade krafterna mellan sig och specialiserade sig på olika saker, och de hade en stark och tydlig röst i förhandlingen. På det området är jag därför mindre oroad än vad jag var tidigare. Vi fortsätter att jobba med att stärka u-ländernas kapacitet. Vi lägger om biståndet från EU och från enskilda medlemsländer, och vi bygger upp WTO:s kapacitet. Även här är jag ganska optimistisk.
Fru talman! Jag tycker att det var ett bra klargörande. Jag är beredd att arbeta i samma riktning som handelsministern, nämligen för att detta verkligen ska få ett genomslag i en förändring mot en rättvisare världsordning på handelsområdet. Det tog lite tid för mig att ställa min första fråga och för handelsministern att besvara den, och därför blev min andra fråga obesvarad. Det är egentligen ett svek mot arbetstagarnas grundläggande rättigheter att i WTO:s politik inte lyfta fram mänskliga rättigheter i arbetslivet. Vi är inte anhängare av en oreglerad frihandel. Vi ser frihandeln som ett sätt att skapa rättvisa, men den måste omgärdas med vissa restriktioner. Det gäller i fråga om miljöhänsyn och i fråga om arbetstagarnas rättigheter. Min fråga är: Menar handelsministern att EG kommissionen har följt ministerrådets beslut om att verka för ett permanent organ mellan WTO och ILO? Om den inte har gjort det, vad avser i så fall den svenska regeringen att göra? Det är faktiskt EG kommissionen som Sverige kan ställa till svars om förhandlingarna för EU:s del inte förs på ett riktigt sätt.
Fru talman! Som jag sade i min inledande information är vi besvikna över det magra resultatet på det här området. Vi har jobbat mycket aktivt i den här frågan i EU, och jag menar också att EU har jobbat aktivt i världen. Det är bara att konstatera att vi stod helt ensamma. Vi var isolerade i förhandlingen och hade inte stöd av någon. Norge uttalade sig då och då på vår sida, men jag konstaterar att det inte var tillräckligt kraftfullt. Vad vi måste göra är att bygga fler allianser. Vi måste försöka få fler som tror på oss och som stöder den här tanken också bland utvecklingsländerna. Jag menar att våra fackliga kamrater har en nyckelroll när det gäller att bygga upp ett sådant förtroende och ett sådant stöd. Så länge det inte finns är jag pessimistisk om möjligheterna att få till stånd en annan utveckling i den här frågan. Nu gäller det att jobba aktivt inom ILO, den internationella arbetsorganisationen, för att se till att de framsteg som görs där kan konsolideras och vidareföras och att den nya kommission som där har inrättats får bra arbetsbetingelser. Lars Ohly frågade om vi är nöjda med hur EG kommissionen har arbetat. De gånger då jag med egna ögon har sett hur kommissionen agerat i plenisalen i Doha och i andra sammanhang har den agerat mycket kraftfullt för EU:s gemensamma ståndpunkt i den här frågan. Jag har hört rykten om att den har varit lojare i andra sammanhang, men det är bara rykten. Jag nöjer mig för min del med att dra slutsatser av det som jag har sett själv, och det har gått väl. Jag tycker nog att den grundläggande förklaringen just var att vi stod ensamma i förhandlingarna. Den är tillräckligt stark. Jag behöver inte därtill addera någon misstänksamhet mot hur kommissionen har skött sin del av uppdraget. Till nästa förhandling, om vi vill fortsätta att driva detta, måste vi skapa ett bredare stöd utanför EU.
Fru talman! Jag vill först bara göra den kommentaren att beslutet vid WTO-mötet var en mycket stor framgång. Man ska starta förhandlingar om ytterligare möjligheter till ökad frihandel i världen. Tidigare talare har redan markerat att en förhandlingsstart inte är något slutresultat, men starten var i sig lovande, och jag vågar säga att jag som partipolitiker kanske t.o.m. var lite mer nöjd än regeringen med en del av de resultat som kom ut i Qatar. I vissa delar, som i tekodelen, skulle jag gärna ha sett en något snabbare avveckling av tullhindren, men jag känner till de beslut som tidigare har tagits och är mycket övertygad om att teko är en av de stora delar på frihandelsområdet som u-länderna kan dra nytta av. Till skillnad från min kollega i bänken till höger om mig Lars Ohly tycker jag kanske att EG kommissionen var lite för kraftfull i sitt försvar av den europeiska jordbrukspolitiken. Jag skulle gärna har sett en väsentligt mjukare inställning med en betydligt större vilja till eftergifter mot u-länderna. För dessa är det teko och jordbruket som ger de stora exportmöjligheterna. Patenträtten ser jag som en stor svensk fråga. Jag tycker möjligen att man i det sammanhanget skulle ha kunnat göra lite mera. Jag vill värna om u-ländernas möjligheter att få billiga mediciner för att klara sitt hälsoläge, men det gäller att följa upp reglerna, så att man inte får en parallellimport från plagiatländer av typen Brasilien och Indien tillbaka till den europeiska och den nordamerikanska marknaden som kan hota patenträtten och därmed även ett stort svenskt nationellt intresse. När det gäller mänskliga rättigheter i arbetslivet har jag nog stått mera på u-ländernas sida, och jag tror att arbetet i det avseendet måste föras betydligt mer på u-ländernas villkor. De måste vara med på de villkor som sätts upp, så att dessa inte uppfattas som handelshinder från i-länderna mot u-länderna och deras berättigade vilja att exportera till i-länderna. Fru talman! Jag skulle vilja ställa tre frågor till handelsministern. För det första: Är handelsministern beredd att vidta åtgärder inom patenträtten både för att stärka uländernas möjligheter att få billig medicin och för att förhindra parallellimport som kan hota forskningen? För det andra: Är handelsministern beredd till ytterligare åtgärder för att försöka avreglera jordbruket och öka frihandeln? För det tredje: Hur mycket är handelsministern beredd att gå bröstgänges till väga när det gäller arbetsvillkoren och u-länderna?
Fru talman! Det var tre för mig ganska enkla frågor. Jag uppfattade Per Westerbergs hela inlägg som ett starkt stöd för det förhandlingsarbete som regeringen har bedrivit och som ett uttryck för den samsyn som vi har i Sveriges riksdag. De frågor där vi har olika åsikter är väldigt få, och det tycker jag är mycket glädjande. Jag konstaterar att det har varit en styrka för Sverige i förberedelserna för förhandlingar att vi i EU-kretsen har kunnat uppträda med en kraft och en auktoritet som inte hade varit möjligt om vi hade haft en starkt splittrad partiopinion i Sverige. Det är viktigt att ha detta perspektiv klart för sig. Vad gäller de frågor som Per Westerberg ställer om patenträtten tycker jag att vi har ungefär samma syn. Min uppfattning är i alla fall den att det är viktigt att vi säkerställer u-ländernas tillgång också till nya patentskyddade dyra läkemedel i situationer som t.ex. i Sydafrika när det gäller aids. Men detta förutsätter att de billiga mediciner som säljs där inte underminerar möjligheterna till finansiering av forskning genom uttagande av priser på det sätt som vi är vana vid i EU, USA och Japan och i andra delar av världen som kan betala för sig. Detta hänger ihop, och det arbetar vi för. Så är beslutet formulerat, och nu gäller det att fylla det med ett konkret innehåll. Det jobbar vi för. Vad gäller jordbruket är det ingen hemlighet att Sverige gärna vill gå längre när det gäller att avreglera jordbruket. Problemet finns inte i Sverige eller ens i Nordeuropa. Problemet ligger någon annanstans. Vad gäller arbetsvillkoren vill vi inte gå bröstgänges till väga. Vi vill inte tvinga på någon åtgärder som kan upplevas som protektionistiska. Vi tycker att också handelssystemets kapacitet ska kunna tas i anspråk för att fästa uppmärksamhet på vad vi kan göra för att lindra problem med barnarbete, slavarbete, förbud mot facklig organisering och annat också i fattiga länder. Men bröstgänges ska vi inte gå till väga, utan med mjukare metoder.
Fru talman! När det gäller arbetsvillkoren, inte minst i u-länderna, delar jag självklart uppfattningen att man inte ska gå bröstgänges till väga. Jag tycker faktiskt att det blev en bra skrivning i det slutdokument som kom från Qatar. Det var u-länderna som i praktiken fick diktera hur långt man var beredd att gå, och jag tror att det är på den vägen man ska vandra. När det gäller jordbruket har vi en ganska god konsensus i Sverige om att vi vill gå längre. Frågan är hur mycket vi är beredda att driva på inom EU gruppen för detta. När det gäller patenträtten är jag ense med ministern när det gäller försörjningen till u-länderna. Min oro gäller snarast de länder som har produktionskapacitet att plagiera läkemedel, t.ex. Brasilien och Indien, och som var de mest angelägna att få just de här skrivningarna. Man kan naturligtvis vara lite orolig för att de inte kommer att respektera patenträtten, utan vi kan riskera parallellimport. Det är därför jag efterlyser aktivitet här, så att vi inte får det, eftersom det kan slå sönder forskningen. Jag medger gärna att det kan vara ett problem när vi själva har bejakat parallellimport när det gäller märkesskyddet och en del andra frågor.
Fru talman! Jag menar att det vi har gjort på det här området är att värna patenträtten och upphovsrätten. Vad jag ser framför mig är att om vi tillämpar upphovsrätten så strikt och så okänsligt så att opinionen, inte bara i världen i stort utan också i våra egna länder, vänder ryggen åt hela systemet därför att det upplevs som omänskligt, då kan inte det här systemet upprätthållas över huvud taget. Och eftersom jag menar att upphovsrätten är grundläggande för möjligheterna till framsteg, inte minst i den kunskapsbaserade ekonomi som vi är på väg in i, så är detta en huvuduppgift för mig. Det är inte bara en fråga om vad som är rätt och riktigt och vad som är humant och mänskligt. Det är också en fråga om t.ex. läkemedelsindustrins egenintresse. Här råkar de gå hand i hand, enligt mitt sätt att se det. Att vi från t.ex. svensk sida skulle börja parallellimportera piratkopierade patentbelagda läkemedel från Indien eller Brasilien betraktar jag som uteslutet, och jag betraktar det som uteslutet också vad gäller övriga Europa och den utvecklade delen av världen. Vi har en bra kontroll på detta genom att vi har försäkringssystem där varje preparat ska godkännas, så jag ser inte risken som så stor. Men detta är ett område som ingår i det här paketet och som måste följas. Jag kan också berätta att jag har diskuterat den uppgörelse som har träffats i Doha med representanter för den svenska läkemedelsindustrin, och jag uppfattar deras attityd som väldigt lik min. Deras oro på det här området är ganska begränsad. De tycker tvärtom att det här var en rätt bra uppgörelse, som det nu blev till slut.
Fru talman! Jag önskar ett förtydligande kring miljöfrågorna. Som jag uppfattar det har man tagit in överläggningar om förhållandet mellan internationella miljöavtal och WTO-reglerna. Å ena sidan kan det leda till att WTO kan förändra eller slå sönder befintliga miljöavtal; å andra sidan tydliggör det att WTO inte är överordnat och får lägga sig i hur miljöproblemen ska lösas. Det kan ju tolkas i två riktningar. Ett exempel är vad som kan hända om det blir tvister om Kyotoavtalet, där USA inte är med. Av formuleringarna i Dohadeklarationen framgår inte vem som är överordnad den andre. Kan handelsministern på den punkten göra ett förtydligande: Vem är överordnad vem i exempelvis denna fråga? Min andra fråga är denna: Vi ska väl utgå ifrån att det inte ska behöva bli tvister, men vem är det som ska avgöra tvister i miljöfrågor i WTO: en särskild panel med sakkunniga och med någon tredje part som ordförande, eller ska tvisterna lösas på ett annat sätt?
Fru talman! Jag tackar för möjligheten att få klargöra lite vad vi har kommit överens om vad gäller miljöområdet i Doha. Även här gäller det som vi har konstaterat tidigare: Vi har enats om att börja en förhandling, och vi har enats om att i den förhandlingen ska miljöfrågorna ingå. Hur förhandlingen sedan ska sluta; vad den ska leda fram till och hur dess mer precisa innehåll kommer att bli vet vi inte i dag. Vad som har varit viktigt för oss är att få ett genombrott för principen att vi som sysslar med handelsfrågor inte kan vända ryggen åt den här viktiga politiska uppgiften och att vi behöver förtydliga och klarlägga mycket på det här området. Det är det vi vill göra genom förhandlingar och inte som hittills, att det har skett genom att oklarheter har skingrats genom att jurister i en tvistlösningspanel har bestämt vad som ska gälla, och ibland har de hamnat si och ibland så. Vi vill hellre att valda politiker med politiskt mandat bestämmer hur de vill ha det och skriver tydliga regler som klargör detta. Från svensk sida kommer vi i den förhandlingen att ha uppfattningen att de överenskommelser vi har träffat inom ramen för t.ex. FN, eller andra breda forum där regeringar har kommit överens, ska ha en högre legitimitet och större kraft än vad vi som handelsministrar i olika tidsperioder har kommit överens om inom ramen för GATT eller WTO. Men som sagt: Det är i de här förhandlingarna vi ska precisera hur det ska gå till och hur de olika avvägningarna ska göras. Men detta är den svenska positionen i de förhandlingarna. Sedan kan jag också bekräfta att om länder har kommit överens om en miljökonvention så är det svårt att i WTO bestämma vad som ska gälla för dem som inte är med i den här konventionen. De som har valt att stå utanför t.ex. Kyotoprotokollet kan ju inte förväntas stödja i WTO genom sin aktiva röst att Kyotoprotokollet ska gälla för WTO-medlemmar bakvägen. Det är svårt för oss att driva den linjen, även om vi gärna skulle ha velat se det resultatet.

Fru talman! Jag vill börja med att säga att vi från Folkpartiets sida naturligtvis är mycket glada för att det kom till en uppgörelse. Vi är också glada över att handelsministern har drivit de här frågorna på ett så pass framgångsrikt sätt som det ändå blev. Även om vi inte har sett det med egna ögon är vi säkra på att det har varit ett väl genomfört arbete. Problemet är ju då, som vi har hört, egentligen inte den svenska linjen, även om vi i Folkpartiet tycker att man borde vara ännu mer offensiv på jordbruksområdet, utan det är ju de andra kollegerna i Jag vill instämma i att nästan det bästa med det här mötet var att u-länderna får tillgång till billiga läkemedel och att Kina, världens största och blodigaste kommunistdiktatur, nu är med. Därmed kommer vi att ytterligare bryta väg för en demokratisering av Kina, och vi måste ändå påpeka vilken stor framgång det är. En mycket stor grupp människor på vår jord tar ytterligare ett steg bort från kommunistisk diktatur. Nackdelarna, eller det dåliga, var ju att man inte alls kom så långt som man borde inom jordbrukspolitiken, och att EU verkligen agerar bromskloss. För de andra EU-länderna var det uppenbarligen viktigare att fortsätta med sin egen överproduktion än att minska undernäringen på vår jord, och det tycker jag är skandalöst. Exportsubventionerna från väst överskrider ju Afrikas BNP, och hur man med högburet huvud kan gå ut från lokalen efter något sådant begriper jag inte. Den fråga jag då skulle vilja ställa till Leif Pagrotsky är följande: Nu har man ändå så att säga öppnat dörren för att ta i de här frågorna. Hur avser Leif Pagrotsky och den svenska regeringen agera inom EU för att skynda på och förstärka den här processen mot ett avreglerat jordbruk under de närmaste åren?
Fru talman! Jag vill börja med att tacka Karin Pilsäter för de vänliga orden om hur vi har bedrivit förhandlingarna.

Det tror jag kommer att vara hävstänger för en mer positiv utveckling också vad gäller demokrati och mänskliga rättigheter i Kina, inte minst etablerandet av principen om att man är lika inför lagen och att det inte spelar någon roll om man är stor eller liten. Här är det objektiva grunder och allas lika rätt som gäller. Det är en princip som inte kan göras halvt i det ekonomiska livet. Är den väl etablerad och accepterad har den en kraft att sprida sig i det omgivande samhället. Det är i alla fall min övertygelse. Vi kommer under de kommande åren att driva på självklart i EU för att vi ska få en bättre jordbrukspolitik. Vi gör det inte enbart av handelspolitiska skäl, utan jordbrukspolitikens egen logik är sådan att den måste reformeras, och den kommer att reformeras. Jag vet att Sveriges jordbruksminister i jordbruksministerkretsen anses vara en ytterlighetspolitiker vad gäller den här frågan. Det tycker jag är en komplimang som hon bör slicka i sig. Jag försöker spela ungefär samma roll i handelsministerkretsen. Jag diskuterar gärna i EU-nämnden och i andra sammanhang löpande hur vi ska lägga upp taktiken i dessa frågor.
Fru talman! Handelsministern sade tidigare att det inte gick att bygga några allianser kring arbetsvillkoren och inte tillräckligt kring miljöfrågorna. Jag tror att det helt kan bero på en befogad misstänksamhet från andra länder mot vad man egentligen är ute efter från den rika världens sida. Man har alltför gott om erfarenheter sedan tidigare av att solidaritet har en annan innebörd än vad som kanske borde ligga bakom den.

Fru talman! Jag önskar att EU ville bedriva en sådan politik, att med egna exempel gå före och visa vägen. Tyvärr har några års arbete som handelsminister gjort att jag är pessimistisk när det gäller möjligheten att det ska bli på det viset. Jag tror att den viktigaste drivkraften för EU:s jordbrukspolitik är finansministrarnas snålhet med pengarna och konsumenternas missnöje med resultatet av jordbrukspolitiken vad gäller livsmedlens kvalitet och säkerhet. U ländernas rösträtt i EU:s rådsbord är tyvärr i denna fråga ganska svag, även om vi är några länder som försöker ge röst också åt deras argument.

Annars vinner de fattiga ländernas bönder väldigt lite på att vi öppnar vår marknad.

Fru talman! Patrik Norinder har frågat mig vad regeringen tänker ta för initiativ för att bryta den regionala tudelningen av arbetsmarknaden. Kent Olsson har frågat mig vilka initiativ regeringen kommer att ta för att öka arbetslösa människors möjligheter att finna nya arbeten. De två interpellationerna hör ihop, och jag vill därför ge dem ett gemensamt svar. I interpellationerna målas svarta bilder. Regeringen tar, vill jag påstå här, de negativa tecknen på stort allvar. Men jag vill nyansera verklighetsbeskrivningen. Enligt de senaste tillgängliga siffrorna från SCB:s arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i oktober 4 222 000. Det är en ökning med 40 000 jämfört med samma månad föregående år. Den öppna arbetslösheten var i oktober 4,0 %. Det är samma siffra som motsvarande månad förra året. Patrik Norinder och Kent Olsson anser att regeringen för en passiv politik. Jag delar inte denna uppfattning. Regeringen har beslutat om eller har beredskap för att vidta ett antal åtgärder i syfte att stödja en fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden. Den goda utvecklingen på arbetsmarknaden under början av året gjorde att regeringen i samband med den ekonomiska vårpropositionen ställde 343 miljoner kronor av Arbetsmarknadsverkets programmedel till regeringens förfogande. Regeringen har nu beredskap för att låta Arbetsmarknadsverket disponera dessa pengar. Pengarna gör det möjligt att med kort varsel öka antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program. Enligt kommunernas prognoser räknar man med att redan vid nuvarande nivå på statliga bidrag och ekonomisk utveckling ha 11 000 fler sysselsatta vid utgången av år 2003 än man har nu. Om dessa framtida rekryteringsbehov tillgodoses redan nu ökar kvaliteten i skola, vård och omsorg samtidigt som en försämrad arbetsmarknad motverkas. Regeringen har därför för avsikt att återkomma till riksdagen med förslag om att kommuner och landsting ska få nedsatta arbetsgivaravgifter under år 2002 för att göra det möjligt att tidigarelägga rekryteringar. Under hösten har ett stort antal varsel om uppsägningar lagts inom elektronikindustrin. Regeringen har mot denna bakgrund sett behov av ett samlat grepp för att stödja drabbade orter. Regeringen har givit ett uppdrag åt Arbetsmarknadsstyrelsen att etablera en operativ grupp för att möta större varsel. Gruppens uppgifter är att tillse att berörda arbetsförmedlingar har nödvändig bemanning, kompetens och resurser. Gruppen ska också tillse att de arbetsmarknadspolitiska insatserna samverkar väl med de näringspolitiska, regionalpolitiska och utbildningspolitiska insatserna för att få till stånd en tillväxt av nya arbetstillfällen på drabbade orter. Jag vill också påminna om att arbetsmarknadspolitiken inte är det enda verktyg som kan användas för att bidra till en god sysselsättningsutveckling i alla delar av landet även under sviktande konjunktur. Under hösten har regeringen lagt fram propositioner inom såväl regional som transportpolitiken. Jag går inte in på enskilda åtgärder, men jag vill nämna några siffror. Satsningarna på transportsystemens infrastruktur omfattar ytterligare 12 miljarder kronor under perioden 2002-2004. Regeringen satsar 600 miljoner kronor för att utvidga den generella nedsättningen av socialavgifter för företag inom stödområde A från 5 EU:s strukturfonder uppgår till omkring 19 miljarder kronor under perioden 2000-2006. Tillsammans med offentlig och privat medfinansiering växlas beloppet upp till omkring 60 miljarder kronor. Satsningarna är främst inriktade mot näringslivsutveckling, infrastrukturutbyggnad och kompetensutveckling. Till sist vill jag tacka Patrik Norinder och Kent Olsson för deras intresse för aktiv arbetsmarknadspolitik, och jag hoppas att mitt svar visar att regeringen arbetar såväl långsiktigt som kortsiktigt med arbetsmarknadspolitiken.

Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Dock bekymrar mig svaret något. Den nyansering av verklighetsbeskrivningen som statsrådet gör tycker jag har en svag koppling till de kommande prognoserna för arbetsmarknaden och effekten på sysselsättningen i stora delar av landet. Statsrådet framhäver att landets öppna arbetslöshet är densamma som förra året vid denna tid. Men verkligheten rymmer betydligt dystrare utsikter. Antalet arbetslösa har ökat med 1⁄2 % sedan förra året. Hittills i år har 53 000 människor varslats. Bara i oktober varslades 9 000 personer. Vid en jämförelse med oktober förra året har varslen ökat med 169 %. Det här tycks inte bekymra statsrådet nämnvärt, även om han påstår att han tar de negativa tecknen på allvar. Verkstadsindustrin, t.ex., räknar med en minskning av antalet anställda med 2 % i år. Samma prognos gäller även för nästa år. EU-kommissionen spår en tillväxt för Sverige på 1,6 %. Jämför man med regeringens höstbudget där ekonomin antas växa med 2,4 % är det en rätt stor skillnad. Det är dystra siffror. Tyvärr kommer den tudelning som vi har på den svenska arbetsmarknaden att förstärkas. Det är i de små orterna som antalet arbetstillfällen minskar, det är inte i storstäderna. I mitt eget hemlän, Gävleborg, har länsarbetsnämnden reviderat sina prognoser från i våras. I stället för en ökning av sysselsättningen bedömer man nu att den kommer att minska med nästan 1 % till nästa höst. Söderhamn 100 personer på Flextronics - detta i ett läge när Gävleborg har landets näst högsta arbetslöshet. Gävleborg har 6 % öppen arbetslöshet och 4 % i åtgärder, alltså en arbetslöshet på 10 %. Inför detta står regeringen tämligen handfallen. Det är rätt upprörande att ytterligare försvåra för den enskilda sektorn att utvecklas. Hur ska den ha möjlighet att konkurrera på likvärdiga villkor med en sådan politik? Tror verkligen statsrådet att den kommer att motverka tudelningen på den svenska arbetsmarknaden? Jag kan inte se annat än att den ytterligare kommer att förstärkas med det receptet. Nästa åtgärd som statsrådet föreslog var att man skulle tillsätta en operativ grupp med det något underliga uppdraget att tillse att berörda arbetsförmedlingar har nödvändig bemanning, kompetens och resurser. Anser statsrådet inte att arbetsförmedlingarna klarar sina arbetsuppgifter? Varför har detta i så fall inte åtgärdats tidigare? Man har haft två mandatperioder på sig att göra det - sju år. Det verkar på mig som att dessa åtgärder inte kommer att leda någonvart. Gruppen ska vidare tillse att de arbetsmarknadspolitiska insatserna ska samverka med de näringspolitiska insatserna. Först sjösätter regeringen tillväxtavtal med buller och bång. Sedan ska man utse en s.k. operativ grupp som har i princip samma utgångspunkt, att få olika saker och åtgärder att samverka. Anser statsrådet att tillväxtavtalen var ett misslyckande?

Fru talman! Jag vill också börja med att tacka statsrådet för svaret och för vänligheten att kommentera att även vi är intresserade av den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Mitt intresse är dock inte i första hand en aktiv arbetsmarknadspolitik, utan det är en politik för att se till att det skapas fler jobb i Sverige genom t.ex. sänkta skatter, borttagande av regler som förhindrar jobb osv. Jag hade väntat att ministern skulle säga någonting om detta. Min fråga löd: Hur kommer det till stånd fler jobb? Men ministern talar om AMS och olika typer av beredskapsåtgärder, men han säger ingenting som hur man ska kunna förbättra för företag så att fler jobb ska kunna skapas. Vi vet att näringsministern har mycket att göra. Han ska ju syssla med IT. Vi ska få nya vägar. Han ska bedriva näringspolitik, sjöfartspolitik osv. Det är möjligt att det blir lite för lite tid över för ministern att hänga med när det gäller arbetsmarknadsfrågorna. Svaret innehåller inte så många nyheter med tanke på den situation som vi befinner oss i. Sedan säger ministern att vi svartmålar. Men vad innebär svartmålning? Vi talar om hur verkligheten ser ut. Jag sade i en interpellationsdebatt med ministern förra veckan att det fanns 175 000 officiellt arbetslösa och 111 000 personer i arbetsmarknadsåtgärder. Det blir en sammanlagd officiell arbetslöshet på 286 000 personer. Det finns 131 000 personer som är latent arbetssökande. De arbetslösa inom Kunskapslyftet uppgår till 40 000. Det finns också 259 000 personer som är undersysselsatta. Det blir sammantaget 716 800 personer, eller 15,7 %. Detta är människor som står utanför arbetsmarknaden. Vi kan också notera - vilket Patrik Norinder var inne på - att vi är på väg att få en tudelning av Sverige. Arbetslösheten i Norrbottens län, där ministern tidigare var landshövding, är fyra gånger högre än vad den är i Stockholm. När det gäller arbetslösheten i Europa ligger vi ungefär i mitten. Antalet förtidspensionerade ökar. LO säger i en rapport att alla behövs. Ju fler inom ett begränsat område som är arbetslösa, desto fler är också förtidspensionerade. LO:s slutsats är att förtidspensionering till betydande del kan betecknas som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, särskilt bland människor i hög ålder. Jag vet inte om ministern anser att LO på något sätt svartmålar. I den här boken som jag håller upp står det om hur det ser ut inom verkstadsindustrin, vilket också Patrik Norinder var inne på. En rubrik i boken lyder: Nedgången fördjupas. Det gäller både Sverige och andra länder. Jag vill fråga ministern med utgångspunkt från den här statistiken: Anser ministern att det enbart är den öppna arbetslösheten som är intressant och som ska räknas? Hur omfattande anser statsrådet att den verkliga arbetslösheten är? Eftersom vi hela tiden håller på att diskutera siffror undrar jag: Anser ministern att arbetslösheten är 4 %, eller anser ministern att den ligger kring 15 %, som jag talade om. Det är klart att det är frustrerande för människor att höra dessa olika siffror. För mig omfattar arbetslösheten de som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Men det skulle vara oerhört intressant att höra hur stor ministern anser att den verkliga arbetslösheten är.
Fru talman! Jag vill börja med att säga att det är mycket bra att Patrik Norinder och Kent Olsson intresserar sig för arbetsmarknadspolitik och att de efterlyser flera aktiva åtgärder. Detta är en förändring, då man från moderaterna oftast - och senast med anledning av budgetpropositionen - motionerat om att man ska lägga ned arbetsmarknadspolitiken och Arbetsmarknadsverket. Man vill skära bort 10 miljarder. Samtidigt står ni här och säger: Vad gör regeringen? Varför vidtar man inte fler åtgärder? Sedan konstaterar jag att regeringen har förtroende för hur SCB mäter arbetslösheten. Jag tror att SCB gör det bättre än vad man gör på Moderaternas kansli. Siffran 700 000, som nämns av er moderater, måste jag säga är en mycket tendentiös användning av statistiken. För det första: Moderaterna lägger till 107 000 latent arbetssökande. Dessa personer står utanför arbetsmarknaden och har i AKU uppgivit att de skulle kunna ta ett arbete. Hur många som verkligen skulle göra det vet man faktiskt inte. För det andra: Moderaterna lägger till 40 000 arbetslösa deltagare i Kunskapslyftet. Siffran kommer inte från AKU utan är en uppskattning från AMS och Skolverket. Många av dessa 40 000 är dubbelräknade genom att de samtidigt till AKU uppgivit att de är latent arbetssökande eller undersysselsatta. För det tredje: Moderaterna lägger till 224 000 AKU uppgivit att de vill öka sin arbetstid med tolv timmar eller mer per vecka. Att addera denna kategori till det övriga och kalla resultatet verkligt arbetslösa är faktiskt milt uttryckt nonsens, för att använda ett uttryck som jag tycker passar bra just här. Om vi går tillbaks till den moderata politiken, som fördes innan Socialdemokraterna tog över regeringsmakten, kan jag göra en utläggning om hur den misslyckades, hur vi har fått halvera arbetslösheten och hur ni med olika generella åtgärder trodde att ni skulle fixa detta. Det var inte speciellt framgångsrikt. Med er metod att räkna var väl arbetslösheten uppe i
Fru talman! Jag vet inte om statsrådet var så ivrigt upptagen av att tala med sin handläggare att han inte riktigt lyssnade på vad vi sade. Det är inte fler åtgärder som vi efterlyser. Kent Olsson och jag själv efterlyser helt andra åtgärder. Vi anser att det är de strukturella problemen som Sverige bör ta itu med. Vi har världens högsta skattetryck. EU kommissionen har påpekat att just skattetrycket bör sänkas, särskilt för låginkomsttagarna. Vi har dåliga förutsättningar för företagen. Och vi har en rigid arbetsmarknadslagstiftning. Om man inte gör förändringar på dessa områden kommer inte den tudelning på den svenska arbetsmarknaden som jag talar om att kunna förändras. Det gäller att skapa ett arbetsklimat och ett samhällsklimat som stimulerar arbete och kunskap. Det ska alltid löna sig att arbeta och att driva företag. Det är dessa åtgärder som vi efterlyser, statsrådet, inte fler åtgärder. Jag trodde att Socialdemokraterna och regeringen borde ha lärt sig att det inte är konstlade åtgärder som gör att vi skapar välstånd i detta land. Framför allt gäller det att inte ge kommuner och landsting mera pengar - den här gången i form av sänkta sociala avgifter - så att de konkurrerar ut de enskilda företagen. Vi anser att det är helt andra åtgärder som bör komma till. Men nu har statsrådet möjlighet att tala om för oss vilka strukturella förändringar som bör tillkomma i Sverige för att vi ska förbättra förutsättningarna för företag. Då tänker jag speciellt på företagen utanför storstadsregionerna, de företag och de regioner som har det så utomordentligt svårt. Statsrådet och jag representerar ju två olika län, men dessa län har den högsta arbetslösheten i Sverige. Statsrådet borde väl känna till de svårigheter som finns och borde kunna komma med bättre åtgärder än de som har föreslagits. Jag vore tacksam om statsrådet nu berättade för mig vad han tänker göra för att förbättra förutsättningarna. Men vad jag förstod av statsrådets svar och också av det han sade nyss är det tydligen bara de öppet arbetslösa och de som är i åtgärder som regeringen intresserar sig för, inte alla de andra människor som är utanför arbetsmarknaden. Arbetslösheten hamnar någonstans i häradet 6,5-7 % med det sätt som statsrådet räknar, och det är långt ifrån de 4 % som regeringen skryter med att man har uppnått. Situationen förvärras nu allteftersom, och den kommer att förvärras. Regeringen verkar stå handfallen inför den nya utsikten. Jag är som sagt tacksam om statsrådet berättar för mig vilka strukturella förändringar man tänker vidta för att förbättra för företagsamheten här i Sverige.
Fru talman! Det blir en lite märklig interpellationsdebatt. Vi ställer frågor till ministern, men ministerns svarar inte på frågorna utan ägnar sig i stället åt att angripa oss och säga att vi räknar statistik felaktigt. Det var ett lite märkligt angrepp. Jag noterade att 40 000 i Kunskapslyftet är en uppskattning gjord av AMS, samma AMS som ministern för en stund sedan berömde för att man där är så duktiga. Han skällde på oss och sade att vi vill lägga ned AMS. Det är riktigt. Där har ministern helt rätt. Vi från moderat sida vill lägga ned AMS. Vi tycker nämligen inte att AMS presterar det som man har rätt att begära av en sådan organisation med så mycket pengar. Den är en koloss på lerfötter, och den vill vi lägga ned. I nästa mening sade ministern att det är Moderaternas kansli som har presenterat siffrorna, som också finns hos SCB. Kommer de från Moderaternas kansli eller från SCB? Det är klart att de siffror som Moderaternas kansli har kommer från SCB. Näringsministern säger att 700 000 är en tendentiös siffra. Det är möjligt att ministern uppfattar detta som en tendentiös siffra. Men för oss är det ingen tendentiös siffra. Det är faktiskt de människor som står utanför arbetsmarknaden. Undersysselsatta vill öka sin arbetstid, sade ministern. Är det då inte att stå utanför en del av arbetsmarknaden? Latent arbetssökande vill öka sin arbetstid, sade ministern. Är detta inte att stå utanför arbetsmarknaden? Vad är då att stå utanför arbetsmarknaden? Sedan säger också ministern att aktivitetsgarantin är en viktig del av den nya arbetsmarknadspolitiken. Det är uppenbart att ministern inte har frågat de arbetslösa som har aktivitetsgaranti. Jag kunde inte drömma om att börja på dagis vid 60 års ålder, säger På partistämman nyligen sade Kent Andersson från Skåne följande: Vissa räknas inte som arbetslösa. De har inte haft ett arbete på länge, men räknas ändå inte med dagens regler som arbetslösa. Det är uppenbarligen så att när ministern för sin statistik går den inte fram till oss. Tydligen går den inte ens fram till ministerns medlemmar på partistämman eftersom de tycker att detta inte är arbete. Det är lite skrämmande, tycker jag. Jag förstår att ministern vill dölja de verkliga siffrorna och inte tala om hur det är. Han borde ändå kunna säga att dessa siffror visar att man har misslyckats med den aktiva arbetsmarknadspolitiken och med att få människor i jobb. Det sägs inte heller ett ord om hur man ska komma i gång för att få fler i arbete, inte ett ord om vilka förändringar man vill göra i arbetsmarknadspolitiken. Det enda som sägs är att man ska sänka arbetsgivaravgiften inom landsting och kommuner och därmed få en snedvriden konkurrens på detta område. Låt mig till sist i detta anförande ytterligare en gång ställa mina två frågor till ministern: Hur omfattande är den verkliga arbetslösheten? Är det endast den öppna arbetslösheten som är intressant? Det vore faktiskt intressant att få svar på dessa frågor av ministern, eftersom vi hela tiden talar om olika siffror. Jag hävdar att arbetslösheten rör sig kring 15 %. Hur hög är arbetslösheten enligt ministern? Kunde vi få ett svar på det, vore vi mycket tacksamma.
Fru talman! Det är som jag sade i förra interpellationsdebatten om samma fråga, att man upplever man någon form av déjà vu. När jag började som minister var det samma interpellanter som ondgjorde sig över socialdemokratins dåliga arbetsmarknadspolitik. Under tiden från då till nu har vi halverat arbetslösheten. Om vi tittar på vad som har hänt när det gäller näringsklimatet så kan jag åberopa OECD och andra auktoriteter på området som anser att vi har ett mycket bra näringslivsklimat i Sverige. Vi ligger etta när det gäller innovationsklimatet, före USA och därefter Finland. Man kan tycka att det inte är så märkvärdigt, men det är faktiskt ganska bra. När det gäller entreprenörskap så finns vi också bland de länder som ligger i framkanten. När vi mäter sådant som har att göra med det som allmänt kallas för företagsklimat så är det faktiskt väldigt bra. Vi har också gjort en hel del inom detta område. Vi har en öppen arbetslöshet på 4 %. Antalet personer som är öppet arbetslösa tillsammans med dem som befinner sig i åtgärder uppgår till 286 000. Jag ska återkomma till det exakta procenttalet. Jag menar att det sätt som ni använder statistiken nästan är bedrägligt. Ni slänger ur er siffran 700 000, ni adderar, ni dubbelräknar, och sedan försöker ni också att vara seriösa och tala om hur det är. Om vi nu ska hantera detta, och om vi ska se vilka åtgärder som vi ska vidta - såväl strukturella åtgärder som andra - kan man inte komma ifrån att vi bör hålla oss till den statistik som är vedertagen och som våra myndigheter, i detta fall SCB, använder. Sedan vill jag ta upp olika åtgärder. Jag vill börja med att säga vi när det gäller frågan om 1 % sänkning av arbetsgivaravgifterna på det primärkommunala och landstingskommunala området vet att man har stora behov av att öka antalet anställda inom den offentliga sektorn. Vi vet det. Då är tanken helt enkelt att vi vidtar denna åtgärd, dels att man gör en sänkning med 1 % av arbetsgivaravgiften, dels att man drar av hela arbetsgivaravgiften när det anställs fler. Tanken där är att vi ska försöka tidigarelägga detta. Det tycker jag är ganska begåvat. Och det finns väldigt stora behov. Om vi tittar hur det ser ut i Norrbotten och i andra områden, framför allt i inlandet i Norrland, så är det största problemet helt enkelt att man inte får folk till den offentliga tjänsteproduktionen. Därför vidtar vi denna åtgärd. Och jag tycker faktiskt att det är minst sagt begåvat. Vi vidtar även en hel del andra åtgärder som handlar om olika utvecklingsprogram. Det handlar om att främja och utveckla entreprenörskap och innovationssystem. Det handlar om sådant som har med kluster att göra. Det handlar om rörlighetsstimulanser, där vi har tillsatt en utredning. Och det handlar om det som har nämnts tidigare om att vi sänker arbetsgivaravgifterna i stödområde A. Jag menar att vi hittills faktiskt har haft kontroll över denna situation. Den öppna arbetslösheten är 4 %, och sedan har vi en mängd åtgärder. I t.ex. Norrbotten som nämndes här har vi mer än halverat arbetslösheten under dessa tre år. Det är inte dåligt.

Fru talman! När man slår ihop två interpellationer så växlar tyvärr samtalet mellan olika områden och spänner över ett lite större område än vad som kanske är nyttigt i debatten. Vi har inte fått något större tillfälle att debattera just tudelningen, vilket jag skulle vilja göra. Statsrådet slutade sitt anförande med att säga att man har halverat arbetslösheten. I dag har Norrbotten en sammanlagd arbetslöshet på 12 % om man räknar med den öppna arbetslösheten och dem som befinner sig i åtgärder. Den öppna arbetslösheten är 6,5 % och 5,6 % finns i program, om statsrådet inte kände till det. Vi kan nog därför diskutera hur en halvering har gått till. Statsrådet sade att det var en déjà vu-upplevelse, att han har upplevt det här tidigare. Det stämmer. Vi har debatterat och diskuterat arbetsmarknadspolitik tidigare. Men under den period som har gått så har det inte hänt någonting. Vi har fortfarande ett bekymmersamt läge på arbetsmarknaden i Sverige. Regeringen har ju inte åtgärdat de strukturella förändringar som både näringsliv och fackliga organisationer vill. Och man har inte gjort någonting för att sänka skattetrycket. T.o.m. kommissionen rekommenderar Sverige att markant minska skattetrycket på arbete, framför allt för låga löner, samt att fortsätta att reformera skatte och bidragssystemet för att förbättra incitamenten för arbete. Regeringen gör ju ingenting. Och vi kommer troligen att få debattera arbetslöshet och sysselsättning många gånger till. Jag vill tacka statsrådet för dessa minuter. Men jag är inte särskilt nöjd med de svar som jag fick om tudelningen av den svenska arbetsmarknaden.
Fru talman! Det talades om déjà vu. Det här är déjà vu, och det kanske behövs lite grann. Jag blir oroad när ministern som arbetar med arbetsmarknadsfrågor inte vet hur hög arbetslösheten är utan måste återkomma efter att ha talat med sin sekreterare om detta. Nog borde man veta hur hög arbetslösheten är, även om man har mycket annat att göra. Sedan vill jag glädja ministern genom att säga att vi tycker att det som är bra är bra. Och det är bra när ministern räknar upp saker och ting där det går bra för Sverige. Då är vi tacksamma, glada, osv. Jag vet att ministern inte hade möjlighet att vara med på IVA i tisdags. Vi var några som hade tillfälle att vara det. Där räknade man upp ett antal saker som Sverige var bra på och där man låg i topp. Men sedan sade man - och det var inte moderater utan helt objektiva forskare - att detta inte skapar de arbetstillfällen som borde kunna skapas. Andra länder som ligger sämre till i undersökningar skapar fler arbetstillfällen. Och vad är då anledningen till detta? Jo, att det är så svårt med olika typer av regler och skatter i Av ministerns svar framgår att 6,5 % är den arbetslöshet som ministern talar om, och det är tydligen den siffra som socialdemokraterna officiellt talar om. Vi hävdar att den ligger betydligt högre, utan att dubbelräkna. Samtidigt kan man i debatten konstatera att ministern inte tänker göra speciellt mycket när det gäller de andra, eftersom de inte anses vara arbetslösa. Låt mig som avslutning säga något om vad som sades på s-kongressen. Där påpekade småföretagaren och socialdemokraten Dag Eriksson bl.a. att frågorna om företagare och entreprenörer måste få ett större utrymme på framtidens s-kongresser. Och de få kongressbeslut som ändå rör småföretagen lär inte mottas med jubel och applåder, eftersom småföretagen enligt kongressen inte längre ska få undanta två nyckelpersoner enligt reglerna om sist in, först ut. Det är inte något som vi tycker verkar lovande för att minska arbetslösheten.
Fru talman! Att vi nu skulle börja diskutera lagen om anställningsskydd var vad man kunde förvänta sig i denna debatt. Det handlade allmänt lite grann om att vi har för många regler etc. Jag kan inte påstå att det var speciellt konstruktivt. När det sedan gäller frågor om sänkt skatt så har den här regeringen faktiskt sänkt skatten för låg och mellaninkomsttagare mycket mer än vad andra regeringar med borgerlig färg har lyckats göra. Det har vi gjort under dessa år. Därtill har vi, vilket kanske inte har märkts, i varje fall har det inte framkommit i denna debatt, gjort radikala förändringar i arbetsmarknadspolitiken. Vi har radikalt förändrat a-kassan. Vi har radikalt förändrat arbetsmarknadspolitiken kopplat till a-kassan. Och jag vill nu passa på att konstatera att aktivitetsgarantin ändå är en framgångshistoria. Dels har många människor som har genomgått aktivitetsgarantin fått jobb, dels tycker jag att de som genomgår denna garanti - denna åsikt tror jag inte att moderaterna delar - har en trygghet. De kan ägna sig åt att se till att de får ett annat jobb, att de kommer ut på den öppna arbetsmarknaden eller att de får en utbildning utan att känna rädslan av otryggheten i att kanske bli utförsäkrad. Det är alltså en radikal förändring som har skett. Dessutom, för att avsluta debatten: Den öppna arbetslösheten ligger på 4 %. När det gäller de åtgärder som vi har vidtagit är det fråga om ungefär 2-3 %. Medräknat åtgärderna har vi således en arbetslöshet på ungefär 6,5-7 %, men den öppna arbetslösheten ligger, som sagt, på 4 %. Det är också en framgångshistoria med utgångspunkt i hur det var när vi tog över regeringsmakten.

Herr talman! Anna Kinberg har frågat mig för det första vilka initiativ jag ämnar vidta för att enskilda människor inte ska riskera att bli kränkta och ovärdigt behandlade av arbetsmarknadsmyndigheterna, för det andra vilka initiativ jag ämnar vidta för att skapa förutsättningar för en ny arbetsmarknadspolitik som möjliggör individuella lösningar. Anna Kinberg tar i sin interpellation också upp exempel på personer med utländsk bakgrund som uppges ha blivit illa bemötta vid sina kontakter med arbetsförmedlingen. Vidare uppger Anna Kinberg att arbetslösa inte får den service de har rätt att kräva av arbetsförmedlingen. Jag kan till att börja med inte uttala mig om enskilda ärenden som handläggs på arbetsförmedlingen, men det är en självklarhet att enskilda människor inte ska bli kränkta eller ovärdigt behandlade. Detta är helt oacceptabelt. Om någon skulle uppleva sig bli kränkande behandlad av tjänstemän finns alltid möjligheten att vända sig till Justitieombudsmannen . Skulle det ske på grund av etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller funktionshinder finns dessutom tre särskilda ombudsmän med uppgift att motverka diskriminering. Här avser jag Ombudsmannen mot etnisk diskriminering , Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning samt Handikappombudsmannen . Regler och regeltillämpning är emellertid inte allt. Ett första steg för att kunna komma till rätta med diskriminering på olika samhällsområden är ett erkännande av att diskriminering faktiskt förekommer och en insikt om den kränkning diskriminering innebär för den individ som drabbas. Mot den bakgrunden vill jag gärna framhålla att DO har etablerat ett samarbete med AMS som syftar till att öka kunskapen hos AMS anställda om etnisk diskriminering. Regeringen har dessutom för avsikt att ge AMS ett kompletterande uppdrag om bl.a. utbildningssatsningar riktade till arbetsförmedlare och annan personal inom Arbetsmarknadsverket rörande såväl mekanismerna bakom diskriminering som de gällande reglerna på området. När det gäller frågan om att skapa förutsättningar för att anpassa insatserna till de arbetssökandes individuella behov anser jag att den förnyelse som skett av arbetsmarknadspolitiken under min tid som näringsminister förbättrat situationen avsevärt. Aktivitetsgarantin har inneburit att de som står längst från arbetsmarknaden under en sammanhängande period kan ta del av olika insatser i form av t.ex. utbildning, praktik och jobbsökaraktiviteter, till dess att de får ett arbete eller börjar studera. Vidare har de individuella handlingsplanerna såväl formellt som i realiteten fått en större betydelse. Den individuella handlingsplanen ska upprättas gemensamt av arbetsförmedlaren och den arbetssökande. Handlingsplanen är nu obligatorisk för alla arbetslösa och ska upprättas senast inom tre månader efter det att de anmält sig som arbetssökande. Handlingsplanen är ett viktigt verktyg och utgör grunden för den planering som ska finnas för att de arbetslösa snabbare ska få ett arbete. I handlingsplanen tydliggörs vad den arbetslöse förväntas göra samt vilka insatser som kan vara aktuella från arbetsförmedlingens sida. De som har en handlingsplan visar sig också vara nöjdare än andra med arbetsförmedlingens service. Även om det på sina håll kan förekomma brister i servicen tycker jag ändå att det är på sin plats att i det här sammanhanget lyfta fram den stora yrkeskompetens och det engagemang som finns bland de anställda på arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen har ett många gånger svårt uppdrag, och förväntningarna på vad som ska åstadkommas är stora från både statsmakternas sida och de arbetslösa. Till sist kan jag också konstatera att det moderata alternativet, som innebär kraftigt minskade resurser till både personal på arbetsförmedlingarna och programplatser, definitivt skulle minska möjligheterna för arbetslösa att utifrån sina förutsättningar kunna erbjudas lämpliga insatser som leder till jobb.
Godkväll, herr talman! Tack för svaret! Näringsministern framhäver en mängd åtgärder och uppmanar dem som känner sig allra mest diskriminerade att gå till någon av ombudsmännen mot diskriminering. Det låter för all del positivt att ta krafttag mot diskriminering, liksom att utbilda arbetsförmedlarna om etnisk diskriminering. Men tyvärr märker jag, och det är det jag skulle vilja ta upp, att många upplever sig ovärdigt behandlade trots att AMS anställda gör sitt jobb. Det är ett värre problem, tycker jag. Jag kunde inte drömma om att börja på dagis vid 60 års ålder, säger Barbro som har nämnts här tidigare i dag. Hon hade placerats i AGA och upplevde det som meningslöst. Exemplen är många. I en rapport från SNS berättar ett antal invandrare om sina möten med svenska myndigheter, däribland svensk arbetsförmedling. Det är ingen kul läsning. Ingen av dem anser sig positivt bemött av arbetsförmedlingen. Alla utom en upplever tvärtom rätt starkt att den svenska politiken skrattar åt dem. Läkaren Bahman och civilingenjören Faiz är bara två exempel på invandrare med kompetens i bristyrken som av svensk arbetsförmedling blir uppmanade att glömma sina yrken eftersom de inte kan få jobb inom dem. Det är inte okej, tycker jag, att svenska myndigheter sänder sådana signaler till dem som försöker etablera sig i vårt samhälle. Det här är ett stort problem, och jag delar ministerns uppfattning att det är oacceptabelt. Men det är inte jag som har haft tre år på mig att göra någonting åt det. Alla människor har rätt att bli behandlade som just människor i stället för boskap, klienter eller någonting sådant. Att ta ifrån människor ansvar och säga att de inte duger är farligt. Det är kränkande, och det skapar heller inte ett enda nytt jobb. Därför är det inte heller mer pengar till myndigheter och åtgärder som är lösningen. Då skulle vi redan ha en av världens bäst fungerande arbetsmarknader, och vi skulle inte ha något större problem med folk som sitter fast utanför den. Det är snarare attityden från staten det är fel på. Invandrare, även civilingenjörer och läkare som det är brist på, verkar vara en särskilt drabbad grupp som ska omhändertas och inte har en riktig chans. Alla klienter klumpas ihop, trots att de är väldigt olika. Det som kallas rättvis och solidarisk politik blir i praktiken väldigt orättvist. Det var därför jag efterlyste mer individuella lösningar. Jag menade inte individanpassade åtgärdsprogram eller ens aktivitetsgaranti; jag menade sådant som att möjliggöra för en läkare att få jobb som läkare i stället för att uppleva sig satt på vuxendagis. Om detta kunde ändras skulle både människorna och samhället vinna på det. Herr talman! Det verkar som om näringsministern trivs bäst med att formulera sig i form av åtgärder och bara gör det - och dessutom utgår från att de som står utanför arbetsmarknaden inte kommer att komma in på riktigt. Det tycker jag är synd. Jag hade nämligen hoppats att ministern för tillväxt och näringsliv skulle se det som ett problem att svenska myndigheter faktiskt hindrar människor från att komma in på arbetsmarknaden och därmed hindrar människor från att bidra till tillväxten. Ju sämre konjunkturen blir, desto viktigare blir det dessutom att så många som möjligt får bästa möjliga chans att ta sig in och att så få som möjligt upplever att AMS bara administrerar arbetslösheten. Därför är inte mer åtgärder lösningen utan fler jobb. AMS har hittills visat att det skrämmer fler än vad det hjälper, och framför allt att det skrämmer för många. Jag tycker inte att det är fler byråkrater som ska få sysselsättning utan fler arbetslösa. Eftersom verkligheten har visat en massa nackdelar med den politik som bedrivs nu undrar jag varför mer pengar och mer åtgärder skulle skapa nya och bättre resultat.
Herr talman! Man blir lite förvånad. För det första talas det om att arbetsförmedlingen och arbetsförmedlarna uppträder diskriminerande mot dem som söker jobb. Det gäller då - om jag har förstått det rätt - framför allt invandrare. Detta beskrivs i generella termer, som om det alltid skulle ske. Det gör mig väldigt förvånad. Jag tror inte att interpellanten har den kunskapen att hon kan säga att det är så generellt. Med detta inte sagt att det inte har förekommit. För det andra, när jag redogör för att vi har tillfört en hel del resurser för att tillse att hanteringen blir bättre, så handlar det tydligen inte om detta utan om att man helst skulle ta bort AMS - om jag har förstått rätt - och i stället göra någonting annat. Då blir jag än mer förvånad. Huvudansvaret för att utveckla service på arbetsförmedlingarna ligger AMS - och det är ju ändå arbetsförmedlingarna som vi talar om. Inom AMS pågår också ett omfattande förändringsarbete som framför allt syftar till att stärka Arbetsmarknadsverket som en mer sammanhållen organisation med tydliga spelregler och samma service i hela landet. Detta har gjorts bl.a. mot bakgrund av att regeringen har stärkt Vidare fick AMS ett uppdrag under förra hösten att utveckla metoder och vidta åtgärder som syftar till att öka kvaliteten i hanteringen av de arbetsmarknadspolitiska programmen. Ett av syften med förändringarna inom arbetslöshetsförsäkringen var att se till att tillämpningen av reglerna ska bli likadan runtom i landet. Inom Näringsdepartementet utreds därför frågan om en ny tillsynsmyndighet över arbetslöshetsförsäkringen, skild från Arbetsmarknadsverket, som bl.a. ska övervaka detta. AMS har efter detta uppdrag tagit fram ett fempunktsprogram. För det första handlar det om ett gemensamt uppdrag - ett arbetsmarknadsverk och arbetsförmedlingen i Sverige. Arbetsmarknadsverket ska tydliggöra sitt uppdrag och sin verksamhetsidé. Arbetsförmedlingen i Sverige är en rikstäckande arbetsförmedling där alla arbetsgivare och arbetssökande får likvärdiga möjligheter och möter likadana krav. För det andra gäller det Arbetsmarknadsverket i omvärlden. Det handlar om hur omvärlden ser på Arbetsmarknadsverket. Organisationen avser att tydliggöra det uppdrag den har och vad den uträttar. För det tredje handlar det om ledning och styrning. Det gäller att utveckla ledarskap och arbetsformer. För det fjärde gäller det en kompetensbaserad lärandeorganisation. Det handlar om en uppgradering av de verksamhetsgemensamma utbildningssatsningarna för nyanställda, fortbildning och chefsutbildning. För det femte handlar det om utvärdering och förnyelse. Det gäller att förbättra målstyrningen, resultatdialogen och uppföljningen. När det gäller AMS organisation, arbetsförmedlingarnas hantering och individuella planer har det blivit en radikal förändring, menar jag. Det är det som är min poäng. Om man sedan menar att vi inte behöver AMS och att vi inte behöver arbetsförmedlare för att de är byråkrater som inte begriper någonting och att det är bättre att vi vidtar andra åtgärder - låt oss då diskutera det. Men så uppfattar jag inte interpellationen. Jag är dock villig att diskutera det, och jag ska nu gå och sätta mig och vänta på att den frågan tas upp och ska återkomma med svar även i den.
Herr talman! Referensen till en SNS-rapport, som näringsministern säkert har läst - annars kan jag skicka över den - berör naturligtvis ett urval av de invandrare som har kommit till Sverige. Man har inte intervjuat flera hundra tusen personer, utan bara 20. Men det är ingen av dem som upplever sig som positivt behandlad av svenska arbetsmarknadsmyndigheter. Det var det problemet som jag ville ta upp. Man kan konstatera att den påstådda förbättringen av AMS har gett oss drygt en halv miljon människor som står utanför den reguljära arbetsmarknaden. Den uppvisar resultat som t.ex. att arbetslösheten i Rosengård i slutet på den här högkonjunkturen är dubbelt så hög som den var i Rosengård i slutet på den förra högkonjunkturen. De goda åren på arbetsmarknaden verkar dessutom vara slut för den här gången, vilket innebär att arbetslösheten redan ökar. Även om det kan finnas enstaka ljusglimtar i någon kommun någonstans så kan inte jag se att detta innebär någon förbättring eller någon särskilt lyckad arbetsmarknadspolitik. Det enda riktigt bra sättet som man kan driva arbetsmarknadspolitik på - särskilt om man är näringsminister - borde vara att skapa fler jobb. Men i Sverige var det färre som hade jobb i slutet på 1990-talet än i början på 1980-talet. I Australien var det 40 % fler. I Japan var det 17 % fler. I Frankrike, som är rätt så socialistiskt mellan varven, var det 7 % fler. Men i Sverige var det nästan 3 % färre! Det är resultatet av den politik som ni sitter och viskar om här. Det blir alltså färre jobb och fler som slåss om dem. Då är det klart att det blir problem på arbetsmarknaden. Det möter ni med fler åtgärder i stället för fler jobb. Jag skulle föredra om det var tvärtom. Den politik som säger att alla ska behandlas lika av AMS osv. har också gjort att högutbildade känner sig kränkta och att analfabeter har det svårt på svenskakursen etc. Därav min fråga om fler individuella åtgärder. Men jag ska erkänna att det finns enstaka exempel. I Halland har t.ex. myndigheter, kommuner, fack och arbetsgivare samarbetat lite grann för att hitta elektrikerjobb åt elektriker. Det är möjligtvis en bättre grej än att sätta alla långtidsarbetslösa i en klump, kalla dem för drabbade, göra dem till klienter och sätta dem på sådant som de uppfattar som vuxendagis. Politik som skapar jobb tycker jag är bra. Politik som skapar nya jobb åt byråkrater och avdankade politiker tycker jag inte är bra. Det är ett problem inte bara för att jag inte tycker att det är bra, utan också för att det inte skapar flera jobb. Näringsministern borde vara intresserad av, och kanske också bekymrad för, att Sverige har för få jobb. Jag skulle gärna vilja höra hur han vill skapa flera. Det är rimligen hans ansvar.
Herr talman! Låt mig börja med att säga något om de individuella planerna kopplat till aktivitetsgarantin. Det är faktiskt just individuella planer som aktivitetsgarantin gör. Det handlar om att man gör en individuell handlingsplan för inskrivna som klargör rättigheter och skyldigheter. Jag kan erkänna att det har förekommit brister. Men när vi gör våra studier i dag kan vi ändå klart säga en annan sak. Jag kan här i kammaren nämna för interpellanten att jag dagligen får brev där de som ingår i eller har ingått i aktivitetsgarantin har upplevt den som väldigt positiv. Vi ska veta att vi har mer än halverat långtidsarbetslösheten, och det har gjorts mycket på grund av aktivitetsgarantin. Många har kommit in i den, och många har kommit ur den. Jag ska erkänna att jag därför inte tar seriöst på de här svepande beskrivningar av hur trötta politiker får jobb eller av hur akademiker som kommer från andra länder inte tas emot på ett värdigt sätt. Vi lägger bara i år 70 miljoner kronor för att ta hand om många akademiker i en speciell högskoleutbildning för invandrare. Om vi tittar på invandrares sysselsättningsökning ser vi att den har brutits från att bara ha gått ned till att öka. När det gäller antalet arbetslösa så vet jag att ni på det moderata kansliet är experter på att dubbla. Det har vi debatterat här tidigare i dag. Det är 165 000 som är öppet arbetslösa och ungefär 120 000 som är i program i dag. Sysselsättningen ökade i år med 40 000. AMS gör prognosen att den kommer att öka med ytterligare 80 000. Vi har i dag 4 200 000 människor i sysselsättning. Det är en kraftig ökning som har skett under de senaste åren. Då ska man inte i lite allmänna termer stå här och säga att så inte är fallet. Öka inte sysselsättningen med byråkrater, utan ge människor riktiga jobb, sägs det här. Det är väl också lite förnedrande! Alla dessa byråkrater som jobbar på Regeringskansliet och på riksdagskanslierna och alla trötta politiker som sitter här i kammaren tror jag faktiskt är väldigt dugliga. De har gjort ett bra jobb och de kan göra väldigt mycket. De som jobbar i AMS är mycket kompetenta människor som också tillför väldigt mycket. Men att skapa nya jobb handlar om sådant som entreprenörskap och företagande, och det handlar om att ha ett bra företagsklimat. Som jag sade tidigare i dag i kammaren så är Sverige det främsta landet när det gäller innovationer - före USA och Japan. Vi börjar bli alltmer ledande i entreprenörskap. OECD och andra bedömare - men det är väl byråkrater som sitter där förstås - gör bedömningen att Sverige är ett land som jämfört med många andra länder har ett företagsklimat som ger möjligheter för utveckling som få andra länder kan representera och presentera.
Herr talman! Tänk om utvecklingen av jobb inom innovationsföretag t.ex. hade varit likadan som den inom Regeringskansliet. Visst skulle det väl vara toppen! Det är inte just byråkratökningen som är mitt problem, utan minskningen av ökningen av jobb i de företag som jag tycker ska bli fler och större. Jag tycker att det är ett problem om akademiker från andra länder inte behandlas värdigt. Jag tycker att det är lite taskigt av näringsministern att förlöjliga en sådan poäng. Det är dessutom bara 39 % av högutbildade utrikesfödda som upplever att de har ett kvalificerat jobb. Det är väl ganska taskigt mot dem att försöka förlöjliga mig som tar upp det här problemet. Sedan fortsätter näringsministern att skryta om AMS, sig själv, politiken och sysselsättningen. Om ministern hade kommit och hälsat på i arbetsmarknadsutskottet någon gång, vilket han är välkommen att göra, hade han kunnat vara där när AMS generaldirektör var där och själv erkände att arbetslösheten ökar nu när konjunkturen viker. Jag beskyller inte Björn Rosengren för att själv ha gjort så att konjunkturen viker. Det lovar jag. Men jag konstaterar att AMS generaldirektör och jag är rätt eniga om att det blir kärvare på arbetsmarknaden. De som har haft svårast att ta sig in är de som slås ut först. Det tycker jag är ett problem. Jag tycker inte att vi som beslutsfattare ska nöja oss med att besluta om åtgärder och skicka mer pengar till en myndighet som uppenbarligen inte har gett de resultat som vi skulle vilja ha. Jag tycker att vi ska ha en näringspolitik som gör att fler kan få jobb på den öppna arbetsmarknaden. Vårt innovationsklimat har inte lett till detta, och Björn Rosengrens politik har det inte heller.
Herr talman! Ord läggs på ord. Nu var det plötsligt så att generaldirektören var här och hade en annan uppfattning än jag. Sedan var det plötsligt så att AMS var en organisation som i princip var värdelös. Den gjorde ju ingenting. Den kostar bara pengar. Sedan talade vi om innovationsklimatet, och det fanns ju inte heller. Jag kan bara konstatera att enligt den bedömning som görs av EU har Sverige det högsta innovationsklimatet i världen. Först kommer Sverige, sedan kommer USA och sedan kommer Finland. Jag tycker inte att det är ett dåligt betyg. Ord läggs på ord utan innehåll och utan, om jag nu får bli lite allvarlig, en seriös bedömning. Det är ett allmänt ordsvall över hur dåligt och svart det är. Jag är bekymrad över det som sker på arbetsmarknaden. Jag kan konstatera att antalet sysselsatta ökade med 40 000, och de flesta av dem var i privat sektor. När vi nu har ökat sysselsättningen har det skett i den privata sektorn, och framför allt i tjänstesektorn och i de sektorer där vi har en utveckling som skapar tillväxt. Därför blir diskussionen lite besynnerlig. Sammanfattningsvis vill jag säga att jag självklart är oroad, men det är fortfarande så att sysselsättningen ökar. Det är fortfarande så att arbetslösheten minskar, även om det planar ut. Vi har fortfarande ganska bra kontroll över arbetsmarknaden. Vi ska följa den, och vi ska göra det med traditionella socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiska medel. Det lovar jag.

Herr talman! Ola Karlsson har frågat mig vilka åtgärder jag som statsråd kommer att vidta för att komma till rätta med problem med personalomsättningen vid departementet. Interpellationen målar upp en svart bild kring hur det är att vara anställd som chef vid Näringsdepartementet. Redan inledningsvis vill jag slå fast att denna verklighetsbeskrivning inte delas av mig och andra ansvariga ministrar på departementet. Inom Regeringskansliet har chefer normalt en tillsvidareanställning som departementsråd och tidsbegränsade förordnanden som chef för viss enhet med möjlighet till förlängning. Inom Näringsdepartementet är förordnandetiden som enhetschef tre år. Genom de tidsbegränsade chefsförordnandena ger Regeringskansliet och Näringsdepartementet uttryck för en positiv syn på rörlighet i chefsgruppen. Så gott som samtliga av de chefer som lämnat departementet har fått attraktiva arbeten, vilket i sig är någonting positivt. Detta visar att de personer som rekryterats som chefer till Näringsdepartementet är attraktiva för kvalificerade uppdrag inom Regeringskansliet eller hos andra arbetsgivare. Att chefer och medarbetare blir synliggjorda och eftertraktade på arbetsmarknaden är värdefullt och visar på ett gott betyg för utfört arbete, dels för individen, dels för den organisation man arbetar inom. Samtidigt kan generellt sett en för stor rörlighet inom en personalgrupp även leda till problem för en organisation. För att möta en snabbt föränderlig omvärld med växlande krav utvecklar vi fortlöpande våra interna styrinstrument och de utvecklingsinsatser som kan vara aktuella för chefer och medarbetare. Vi har t.ex. utvecklat introduktionen av nya chefer och ser fortlöpande över chefsutvecklingsinsatserna som handlar både om generella och individuella åtgärder. För närvarande pågår ett omfattande utvecklingsarbete inom Näringsdepartementet. En viktig komponent i detta arbete är att utveckla frågor som hänger samman med arbetsorganisation, t.ex. arbetssätt och arbetsmetoder. Samtliga chefer och medarbetare är på ett aktivt sätt involverade i detta arbete. Jag anser att alla organisationer ständigt måste utvecklas. Näringsdepartementet ligger långt framme med ett aktivt utvecklingsarbete. Som jag tidigare konstaterat är chefer vid Näringsdepartementet attraktiva på arbetsmarknaden. Vissa faktorer som kan påverka våra efterfrågade och kvalificerade chefer att byta jobb kan vara svåra att möta för Regeringskansliet och ett enskilt departement. Jag tänker t.ex. på att andra sektorer kan erbjuda mer förmånliga löner och anställningsvillkor. Jag menar att vi ska arbeta för att de kvalificerade medarbetare som vi behöver inom departementen sammantaget ska kunna erbjudas så attraktiva villkor att vi kan attrahera och behålla dem.
Herr talman! Låt mig först tacka för svaret som är kort och tydligt. Jag har kunnat konstatera i pressen att statsrådet gläds åt chefskarusellen på hans departement.

Det är naturligtvis bra att vi har glada och nöjda statsråd som gläds åt chefskarusellen. Problemet är ju att det inte räcker. Vi behöver också nöjda företagare. Vi behöver nöjda arbetslösa och ett företagsklimat som gör att vi får fler företag och fler jobb. Vi behöver småföretagare som gläds åt att vi får ett fungerande avregleringsarbete. Då är det naturligtvis problematiskt om chefskarusellen innebär att ansvariga chefer slutar för ofta. Vi kan ta Simplexdelegationen som exempel. Jag hade räknat med att stånga pannan blodig men inte avlida på min post. Det är klart att det leder till att avregleringarna inte blir så effektiva och så bra som de annars skulle ha blivit. När den statssekreterare som är ansvarig för avregleringsarbetet byts ut innebär det att arbetet och effektiviteten blir lidande. En ny chef måste ju sätta sig in i nya problem. Sedan är det ytterligare en ny chef som måste sätta sig in i samma problem. Resultatet blir att arbetet går alltför sakta och att alltför lite händer med t.ex. avregleringsarbetet. Sedan kan man ju säga att detta är en liten detalj, men det är ett problem som väldigt många småföretagare uppger som ett av de största hindren. En undersökning bland svenska företagare från november 2000 visar att över hälften av de tillfrågade anser att det har blivit fler regler under de två-tre senaste åren; detta när vi i stället borde gå mot färre regler. Statsrådet skriver i sitt svar att det är bra med karusellen därför att man har förordnanden på tre år, vilket ger en naturlig anledning att ifrågasätta - både för den anställde om han ska vara kvar och för chefen om han ska ha den anställde kvar. Om jag förstår det hela rätt har dock samtliga dessa chefer slutat innan förordnandetiden löpt ut. Det nya Näringsdepartementet startade ju den 1 januari 1999, så tre år har ännu inte gått. Om jag inte räknar alldeles fel har alltså samtliga slutat innan förordnandetiden löpt ut. Det är ett allvarligt problem om chefskarusellen leder till att vi inte får den förbättring av näringsklimatet som vi behöver. Vad tänker statsrådet göra?
Herr talman! För det första: Personalrörligheten för chefer vid Näringsdepartementet var år 1999 av naturliga skäl högre än genomsnittet i Regeringskansliet eftersom det var då som Näringsdepartementet bildades och en del chefer så att säga blev över - det var ju en del av den rationalisering som skedde. För åren 2000 och 2001 ligger rörligheten på ca 4,5 %, vilket är ett genomsnitt för Regeringskansliet och betydligt lägre än för Justitiedepartementet och För det andra: Regeringskansliet har i dag fått resultatet av årets attitydundersökningar bland personalen. Det är tredje gången som en sådan undersökning genomförs. Förändringarna sedan den senaste mätningen, som gjordes år 1999, visar att utvecklingen går åt rätt håll, dvs. att man tycker att det är bättre i dag än det var tidigare. Ett par trendbrott har skett, framför allt när det gäller ledarskapet inom Regeringskansliet. Där visar två mätningar i rad på en förbättring. Av 40 personer som slutade har 20 personer gått till privat anställning. Det tycker jag också är ett uttryck för att det är ganska bra. Det är alltså populärt att komma från Näringsdepartementet; man erbjuds jobb. Det anses vara fint och kunnigt, och det anses också att man har utvecklats om man fått jobb och jobbat på Näringsdepartementet. Orsaker till avgång registrerar vi. I nästan alla fall avgår man därför att man får en bättre karriär. Man blir någonting. Ibland dubblar man t.o.m. sin lön - t.ex. på IT-sidan, och det är helt naturligt. Man går och får då dubbelt så hög lön. Det är framför allt från Finansdepartementet och Näringsdepartementet som näringslivet söker nya medarbetare. I fråga om avgångsorsakerna - där det frågas om orsaken till avgången, hur vederbörande har trivts osv. - konstateras det att man har trivts bra och att man har haft god kontakt med den politiska ledningen. Jag har svårt att finna att Näringsdepartementet skulle ha det så som det uttrycks i artikeln och även i interpellationen. Både när det gäller utveckling och när det gäller hur folk trivs ligger Näringsdepartementet i många fall avsevärt bättre till än vad som gäller för Regeringskansliet i snitt. I många fall går man inte under detta snitt. Därför känner jag mig ganska nöjd. Som departementschef har jag ambitionen att människor ska utvecklas, att människor ska ges möjligheter att byta jobb; jag tycker att det är viktigt att man gör det. I en del fall - det kan jag erkänna - tycker man att chefsbytena gått för fort och att mycket kunskaper gått förlorade. Men då har det väldigt mycket handlat om att dessa människor har blivit erbjudna bra jobb, och det blir man erbjuden om man jobbar på Näringsdepartementet.
Herr talman! Jag kan väl glädja statsrådet med att säga att min ambition är att fler ska få byta jobb på Näringsdepartementet efter nästa val, men kanske inte just bland enhetscheferna utan något högre upp. Det är klart att det är bra att det är populärt att komma från Näringsdepartementet, att andra arbetsgivare upplever att det är bra att rekrytera personer därifrån, men det är inte alldeles självklart bra för näringsklimatet om det också är populärt att gå från Näringsdepartementet. Det leder ju till att det politiska arbete som borde göras på departementet blir lidande. Ta t.ex. Simplexarbetet, regelförenklingsarbetet. Statsrådet kan väl ändå inte tro att det arbetet blivit effektivare av att man har bytt enhetschef och av att man har bytt ansvarig statssekreterare tre gånger sedan arbetet påbörjades. Inte har regelförenklingsarbetet blivit effektivare eller bättre av det på Näringsdepartementet! Ett annat problem är att det är påtagligt svårt för ärenden att komma från departementet. Se bara på regionalpropositionen eller på infrastrukturpropositionen - det tog påtagligt lång tid att komma från departementet! En av de viktiga saker som departementet har att göra är att skapa ett bättre näringsklimat. För att klara det behövs det bra medarbetare på departementet, medarbetare som också tycker att det är värt att stanna kvar där. Jag tycker att det är oroande med de signaler som kommer i form av den artikel i Dagens Industri som var utgångspunkten för min interpellation. Om det är väldigt många som upplever att miljön är så dålig att man går till en tidning med de signalerna är det uppenbart så att det politiska arbetet blir lidande. Vi ser det på avregleringarna, och vi har sett det på infrastrukturpropositionen och på den regionalpolitiska propositionen - försenade arbeten och för dåliga produkter. Hur tänker statsrådet se till att vi snabbare får fram produkter och att vi får en snabbare avreglering; detta för att faktiskt få ett bättre näringsklimat?
Herr talman! Ola Karlsson har läst en tidningsartikel och greppat tag i den och då funnit att Näringsdepartementet inte fungerar, att det är för stor omsättning på folk. Men jag har här klargjort att det inte är större omsättning på Näringsdepartementet än det är på de andra departementen. När det gäller chefer är omsättningen i många fall mindre. Därmed har vi klarat ut den saken. Vidare hakar han på och talar om stora brister och om ineffektivitet. Låt mig då inför kammaren ge några viktiga fakta även på detta område. 1. Näringsdepartementet avlämnade 31 propositioner till riksdagen år 2000. Näringsdepartementet var det departement som mest ökade antalet propositioner jämfört med året innan. Näringsdepartementet avlämnar propositioner och skrivelser enligt plan. Departementet står sig väl vid en jämförelse med övriga departement. Näringsdepartementet har en leveranssäkerhet som ligger betydligt över genomsnittet inom Regeringskansliet. Den är betydligt högre än hos t.ex. Socialdepartementet och Finansdepartementet. 3. Näringsdepartementets myndigheter och affärsverk, som är många, får rena revisionsberättelser. Riksrevisionsverket gav sammanlagt 15 myndigheter invändning i revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2000. Ingen av dessa myndigheter lyder under Näringsdepartementet. Näringsdepartementet är det enda departement vars myndigheter och affärsverk helt har undvikit revisionsberättelser med invändning avseende verksamhetsåret 2000. 4. Näringsdepartementet hade ca 1 200 regeringsärenden under år 2000. Näringsdepartementet var det departement som hade näst flest antal regeringsärenden under året. 5. Näringsdepartementet utfärdade 150 författningar under år 2000. Näringsdepartementet var det departement som mest ökade antalet författningar jämfört med året innan. 6. Näringsdepartementet utfärdade 105 kommittéoch utredningsdirektiv. Departementet var det departement som utfärdade flest direktiv under året, totalt ca 44 % av det totala antalet direktiv inom Regeringskansliet. Det innebär en ökning, jämfört med förra årets andel, med 38 %. 7. Näringsdepartementet har sedan flera år den största mängden inkomna ärenden inom Regeringskansliet. Sedan år 1999 har trenden varit ökande. Herr talman! Jag skulle kunna fortsätta med en ännu längre lista med relevant statistik och med fakta, men jag tror att vad jag nu har tagit upp visar att Näringsdepartementet är ett effektivt och sammanhållet departement, präglat av duktiga och professionella medarbetare. Jag är faktiskt glad över att Ola Karlsson tar upp detta eftersom det gett mig möjlighet att få redovisa departementets effektivitet och professionalism. Och än en gång: Man kan faktiskt föra en diskussion om hur hög omsättningen av antalet anställda ska vara. Normalt brukar man säga att den i kunskapsorganisationer bör ligga på mellan 10 och 20 %. Det är ett inflöde och ett utflöde man får. Jag vill också säga det, att de chefer som har lämnat departementet oftast också har hamnat inom departementets organisation. De har blivit generaldirektörer, länsarbetsdirektörer etc. Det innebär att de finns kvar med sin kompetens inom organisationen. De har tagit den från departementet och fört den till verk och myndigheter, och det är det som är dynamik i en organisation, att göra detta. Det är det som stärker organisationen.
Herr talman!

Sedan ska man komma ihåg att mycket av de proppar som kommer från Näringsdepartementet inte är så tunga och inte så viktiga. Det senaste var väl energieffektiviseringskrav på förkopplingsdon för lysrör, som ju inte påverkar det svenska näringsklimatet så där rasande mycket. Ett av problemen är att vi har för mycket utredande på departementet och för lite beslut och förslag vad gäller att förbättra näringsklimatet. Problemet hemma i mitt län, herr talman, är att där sjunker antalet företagare. 1993 var det 13 100, och i år är det enligt den senaste statistiken 11 700. Så medan Björn Rosengrens departement tillsätter utredningar och ökar antalet författningar mest av alla departement i regeringen sjunker antalet företagare i mitt län. Jag tror att ska vi få fler företagare och fler jobb så måste vi ha ett bättre näringsklimat. Dit hör att förenkla och se till att vi får en fungerande Simplexorganisation som faktiskt avreglerar och gör det lättare för företagen. Det är mycket viktigare än att öka antalet författningar mest.
Herr talman! 1999 hade vi inga proppar, sade interpellanten. Jag kan bara konstatera att då hade vi 18 propositioner. Vi kan väl försöka hålla oss till vad som är rätt och fel. Diskussionen handlar ju om detta: Var detta departement effektivt? Hade det någon förmåga? Och då vill jag redogöra för att vi har lämnat 31 propositioner under 2000. En del av de propositionerna får väl anses vara väldigt tunga. Det handlar om regionalpolitiken och om infrastrukturen. De är väl ett par av de tyngre propositionerna som vi har lagt fram under den här mandatperioden, och de har beretts och jobbats fram av Näringsdepartementet. Av de regler och regelverk som vi har tittat på kan jag bara konstatera att ungefär 65 % av Småföretagsdelegationens krav på regelförändringar har vi faktiskt tillgodosett, och vi har tagit en hel del andra förändringar som vi också kommer att redovisa här till kammaren under året. Därför blir den här diskussionen och den här logiken - från att försöka angripa Näringsdepartementet med att vi har ett dåligt ledarskap, att cheferna lämnar och att personalen vantrivs, till att landa i att hemma hos Ola Karlsson finns det inte tillräckligt med småföretag och de växer inte lika snabbt som tidigare - lite svårgenomtränglig, onekligen! När det sedan gäller företagsklimatet - det har vi diskuterat tidigare här i kammaren i dag - och innovationsklimatet så kan jag konstatera att där står Sverige främst i förhållande till andra länder. Först kommer Sverige, sedan USA och sedan Finland. Och det gäller flera sådana här indikatorer som jag kan ta med. Men jag skulle ändå vilja avsluta med det att jag har gjort en redogörelse här, och jag skulle kunna göra den ännu djupare och titta på resultat ur attitydmätningen och personalens goda betyg gällande den fysiska arbetsmiljön, arbetsklimatet, jämställdheten, den interna informationen och trivseln. Det kan jag fortsätta med, men jag tror att det jag nu har tagit upp visar att Näringsdepartementet är en god arbetsplats präglad av duktiga och professionella medarbetare, och än en gång: Jag är därför glad att Ola Karlsson har tagit upp detta och gett mig möjlighet att redogöra för detta. Tack, herr talman!

Herr talman! Jag vill tacka skolministern för svaret. Vi har haft en hel del debatter här i kammaren, där bl.a. jag har ställt frågor om måluppfyllelse, betyg, nationella prov m.m. Orsaken till mitt engagemang är naturligtvis att det är så många elever som faktiskt inte uppnår målen i skolan. Vi har sett Skolverkets statistik som visar att mer än 30 % av dem som började gymnasiet 1996 inte har uppnått gymnasiemålen fyra år senare. 24 % lämnar grundskolan utan godkända betyg i något eller några ämnen. Det är alltså nästan en tredjedel av gymnasieeleverna som inte klarar gymnasiets mål ens på fem år. På flera yrkesprogram är det omkring hälften som misslyckas. Man kan då naturligtvis svara, som bl.a. skolministern ofta gör, att vi har väldigt högt ställda mål i Sverige och att svenska ungdomar ändå internationellt sett har goda kunskaper. Men sanningen är att en massa ungdomar lämnar skolan utan att ha genomfört sin utbildning och utan att ha fått en riktigt lämplig och bra förberedelse för yrkesliv eller studier. Då kan diskussionen om vad man ska göra åt det framför allt handla om två saker. För det första kan man fråga sig om verkligen målen är riktigt ställda. Borde det kanske vara mer olika mål för dem som går en teoretisk utbildning och dem som går en mera yrkesinriktad utbildning? Själv är jag av den uppfattningen att vi inte behöver ha samma högt ställda teoretiska mål för alla elever. Alla tonåringar siktar inte omedelbart på en högskoleutbildning, utan en del vill så snabbt som möjligt in i yrkeslivet. För det andra kan man naturligtvis göra kunskapsmålen luddigare och snällare så att alla klarar dem. Det är just detta som jag hela tiden tycker mig se tendenser till i den socialdemokratiska skolpolitiken. En sådan skolpolitik lämnar elever i sticket, elever som i verkligheten skulle behöva stöd och hjälp men som på papperet klarar sig bra och därför inte får den hjälpen. En sådan skolpolitik utan tydliga mål stimulerar inte heller elever som vill nå höga kunskapsmål. De målen finns ju inte formulerade. Den direkta orsaken till min interpellation nu var att regeringens utredare har kastat fram förslag om att plocka bort det som kallas mål att uppnå i läroplanen. Det finns i dag två typer av mål i läroplanen - mål att uppnå och mål att sträva mot. Det är målen att uppnå som går att följa upp och som går att mäta på ett tydligt sätt. Tar man bort målen att uppnå blir det svårt eller omöjligt att svara på frågan hur det egentligen går för eleverna. Men samtidigt kan man naturligtvis också säga att ingen misslyckas om man tar bort de här målen. Tar man bort begreppet godkänd blir naturligtvis ingen elev heller underkänd. Men vad är det för glädje med en skola där ingen vet vad utbildningen i verkligheten är värd? Skolministern lämnade förra veckan ett glädjande besked om att hon tyckte att betygen på de nationella proven ska finnas kvar. Samtidigt har debatten de senaste åren varit full av inslag, särskilt från socialdemokratiskt håll, om att tona ned kunskapsmålen i skolan. Vi har fått höra att kravet på godkända betyg för att komma in i gymnasieskolan är stressande samt att kravet på baskunskaper gör skolan ensidig. Nu i sitt anförande sade ministern att mål att uppnå i läroplanen blir ett tak i stället för ett golv i skolan. Men, herr talman, hur kan skolministern mena att det blir ett tak? Det är väl svårt att säga det när en tredjedel av eleverna inte når upp till det taket. Avslutningsvis kan jag säga att jag inte håller med skolministern om att det inte behövs några omedelbara åtgärder. Jag menar att målbeskrivningarna borde bli tydligare, utvärderingen bättre och den borde komma in mycket tidigare i grundskolan.

Herr talman! Det var inte så, som skolministern sade, att jag menade att de mål som finns beskrivna är suddiga. Jag sade att den debatt och de förslag som har kommit från regeringshåll och från socialdemokratiskt håll har haft den innebörden att man vill urholka målen och skapa en suddighet kring inställningen till betyg.

Det finns en rad förslag som har kommit i debatten. Det var de jag syftade på, inte de redan inskrivna målen. Men vi har inte sett några förslag som syftar till att skärpa måluppfyllelsen, att t.ex. sätta in nationella prov tidigare eller att ännu tydligare formulera de mål att uppnå som finns. Det är de förslagen jag skulle vilja efterlysa. Jag tycker alltså att det fortfarande finns väldigt många frågor obesvarade. Den verkliga framtidsfrågan för skolan är om vi vågar fortsätta att sätta upp tydliga mål för vad skolan ska uppnå, om vi vågar skärpa de målen och om skolan ska kunna ge varje enskild elev det stöd han eller hon behöver för att nå de målen. Ingen ska glömmas bort i skolan. På den punkten tror jag att skolministern och jag är överens. Men skolministern ger inget riktigt besked om hur hon ser inför framtiden på mål och måluppfyllelse i skolan. Därför skulle jag vara intresserad av att höra en gång till vad vi egentligen kan förvänta oss av den här diskussionen, t.ex. slopa målen att uppnå som skolministern snuddade vid i sitt anförande. Kan vi se fram mot att de kommer att tas bort, vilket jag skulle beklaga? Frågan är om det finns för många mål att uppnå? Vad vill utredarna åstadkomma? Är målen för högt ställda? Ska vi i stället få flera allmänna mål som inte alls går att utvärdera? Skulle det bli så, vilket jag inte hoppas, blir det färre larmrapporter från Skolverket om elever som inte når upp till målen, men å andra sidan blir det fler elever som i verkligheten inte klarar dem Herr talman! Jag konstaterar också att det finns en skillnad mellan ministern och mig i uppfattningen om hur bra målen utvärderas i den svenska skolan i dag. Skolministern menar att det arbete som görs är tillräckligt och att det inte behövs några omedelbara åtgärder. Men jag har en annan uppfattning. Vi har fått vittnesmål om att det råder osäkerhet om vilka mål som ska följas upp. Riksdagens revisorer påpekade, som sagt, att det råder stor osäkerhet hos kommunerna om detta. De säger också att Skolverket inte har varit tillräckligt tydligt i beskedet till kommunerna. De uppgifter som finns om hur måluppfyllelsen sker och hur målen utvärderas kan inte kallas tillfredsställande. Framför allt tycker jag att målen borde följas upp mycket tidigare. När vi ser på historien kan vi tyvärr konstatera att kommunaliseringen, som den genomfördes, var inte lyckad. Det har vi sett spåren av, och det får vi försöka att göra någonting åt nu. Då införde man en målstyrd skola. Samtidigt fick inte skolan och nationen tillräckligt skarpa instrument för att följa upp målen. Det är därför som jag tycker att debatten borde handla om hur vi ska få ännu tydligare mål i skolan och hur vi ska följa upp dem tidigare.

Herr talman! Jag är helt medveten om att skolministern inte kan stå bakom varje kommatecken i varenda formulering i olika rapporter. Men jag pekar på att man ser ett mönster i de debatter som vi har fört under de senaste åren. De rapporter som har kommit från regeringens myndighet för skolan, Skolverket, i de förslag som kommer från Socialdemokraternas partikongress eller från politiska utredare har alltid handlat om att ifrågasätta betyg, att ifrågasätta tydliga mål att uppnå, att varna för stressen på grund av besvärligheterna när det gäller att uppnå målet godkänt. Jag tycker att det är tråkigt att det inte har kommit ett enda förslag som handlar om hur man ska skärpa utvärderingen och om hur man ska bli tydligare i att beskriva måluppfyllelsen tidigare. Faktum kvarstår att ministern tänker överlämna ett förslag till Läroplansutredningen om att det bara ska finnas en typ av mål i läroplanen. Skolministern talade nu om att strävansmålen - alltså de mål som är mera otydliga rent mätmässigt - uppvärderas och formuleras bättre när det gäller mätbarhet. Eftersom skolministern berör dessa mål både i sitt svar och muntligt skulle jag avslutningsvis vilja veta: Anser skolministern att det bör finnas tydliga och mätbara mål att uppnå, eller vad man väljer att kalla dem, i läroplanen och kursplanen? Ska de finnas kvar oavsett hur de formuleras? Jag tycker att det är oerhört viktigt att de ska finnas kvar, trots att jag också vet att allt inte kan mätas. Vissa baskunskaper kan dock mätas, särskilt när det handlar om att läsa, skriva och räkna, och de borde mätas mycket tidigare än vad man gör i dag. Jag undrar också: Hur ser skolministern på att vi har kvar tydliga mål att uppnå som går att mäta i kursplanen framöver?

Herr talman! Tack så mycket för svaret. Som ministern också sade var det senast förra veckan en debatt om maxtaxan här i plenisalen. Då visade debatten återigen mest på de ideologiska skillnaderna mellan det socialistiska blocket med en väldigt stark centralstyrning och pekpinnar och den sida som talar om valfrihet och möjlighet för såväl kommunala och kooperativa som privata tankar och idéer. Men det var egentligen inte detta som jag hade tänkt ta upp här i dag. Ministern säger i sitt svar att man inte kan dra några konsekvenser än, eftersom reformen inte trätt i kraft. Men det är ju lite märkligt eftersom vi fått flera alarmerande rapporter från både kommuner och framför allt kooperativ, som säger att de inte kan klara sig med tanke på det som händer till följd av maxtaxan. Det går inte att vifta bort detta med att säga att vi inte vet någonting ännu. Det är också märkligt, tycker jag, att ministern, trots påvisad motsats, hävdar att föräldrakooperativen inte tar skada av maxtaxan, att de får full kostnadstäckning och att, som hon säger, reformen är helt och fullt finansierad. Då kan man fråga sig varför vi kan läsa i tidningar och höra i TV och radio att föräldrakooperativ måste lägga ned sin verksamhet. Man säger: Vi har inte möjlighet efter årsskiftet att föra verksamheten vidare. Man kan också fråga sig varför vi då får höra Bosse Ringholm på den socialdemokratiska kongressen säga - och det här finns i ett TT-meddelande från den 5 november: Vi har sagt att vi ska utvärdera reformen och se om det blir full kostnadstäckning. Vi tror att det blir det, men vi får återkomma om det inte blir så. Man tror alltså att det blir full kostnadstäckning, men man verkar inte helt säker. Många kommuner har sagt att så inte alls är fallet. Också många ledande socialdemokratiska kommunpolitiker har också gått ut och höjt ett varningens finger för att det här inte fungerar. De säger att det är ett svårlöst problem och att kommunerna sitter i en rävsax. Men skolministern hävdar fortfarande att det blir full kostnadstäckning, medan finansministern har en något mer ödmjuk syn och säger: Vi får se, och vi ska utreda det. I torsdagens debatt sade Wärnersson att det är upp till kommunerna att se till att kooperativa dagis inte läggs ned. Och självklart är det kommunernas ansvar att ge samma villkor för de kommunala som för de kooperativa förskolorna. Men vi som politiker måste ändå ha en inriktning och säga att antingen centralstyr vi, att medel ska gå till det som vi vill att kommunerna ska uppnå och sedan får de arbeta efter det, eller också får vi säga att det här är våra mål utan konkreta pekpinnar och att kommunerna får använda pengarna som de vill. Det senare är den frihet som vi väljer att kommunerna ska få arbeta efter, och det stämmer inte överens med Socialdemokraternas politik. Även om reformen på papperet sägs vara frivillig, vet vi att de flesta av landets kommuner mot sin vilja har tvingats att delta i den här reformen. Och även om man ger samma ersättning till kommunala som till kooperativa förskolor, är det ett faktum att höjningen av barnomsorgspengen inte är så stor att den motsvarar de förlorade månadsavgifterna. Hur tänker då ministern fortsättningsvis arbeta för att stödja och hjälpa kooperativen, så att de får möjlighet att finnas kvar även nästa år?
Herr talman! Jag ska börja med att säga att jag faktiskt är ganska glad över de pengar som regeringen har avsett att satsa på familjerna. Eftersom barnfamiljerna har varit de stora förlorarna på 90-talet, är det bra att man satsar på dem. Men vad jag däremot inte på något sätt kan förstå, hur länge jag än funderar, är varför man väljer att satsa dem så orättvist. Det finns ju inget vett och ingen reson i att satsa dem på de som har bäst ekonomi, för det är ju de som gynnas mest. Det finns ju räkneexempel som visar att ett par som förvärvsarbetar och har hyggliga löner tjänar 15 000-20 000 kr om året, medan en ensamstående med barn kanske på sin höjd tjänar 300 kr i månaden, alltså 3 000 Jag kan inte förstå varför inte Socialdemokraterna någon gång kan myndigförklara föräldrar och familjer. Det finns väl ingen människa, vare sig man heter Göran Persson eller Ingegerd Wärnersson, som kan säga att man vet bäst hur barn i en viss familj ska ha det för att må gott. Familjerna måste någon gång få känna att de blir myndigförklarade, att de får välja ett alternativ som passar dem bäst. Herr talman! Jag vill understryka att Kristdemokraterna och jag själv pläderar för en god barnomsorg i kommunal regi. Det ska vara bra barnomsorg, men det ska inte vara fyrkantiga lösningar. Vare sig Göran Persson eller kommunalrådet ska bestämma hur familjen Johansson ska ordna sin barnomsorg. I stället ska de tillhandahålla barnomsorgsformer som Johanssons vill ha. Det är en helt grundläggande skillnad. Därför var det bra att Sofia Jonsson inledningsvis sade att vi har en ideologiskt förändrad syn på hur familj och barn ska ha det. När det i varenda rapport sägs att barn vill ha mer tid med vuxna, mer tid med föräldrarna kan jag inte förstå att man lägger fram ett förslag som gör att föräldrarna ska stimuleras till mer tid utan sina barn. Det är helt emot allt vett och reson. Jag vill påstå att i det stressade liv som vi vuxna har så måste vi se till att barnen inte hamnar i denna oerhörda stress. Barngrupperna i åldrarna 3-5 år består i dag av i genomsnitt 20 barn. Hur ser det då ut i de grupper som har flest barn? Samtidigt säger forskarna att ett barns utveckling hämmas av att grupperna är för stora. Hur rimmar det med intentionerna där Göran Persson, Ingegerd Wärnersson och den övriga regeringen säger att förskolan ska vara en gynnsam utvecklingsmekanism för barnen. När man genomför en sådan här stor reform som kostar mycket pengar, gör regeringen då inte någon konsekvensanalys av hur det blir för dem som reformen egentligen är avsedd för, nämligen barnen, eller låter man det vara för att sedan se hur det blir? Statsrådet Wärnersson säger att man inte har fått några tillförlitliga uppgifter om vare sig köer eller något annat. I mitt nästa inlägg, statsrådet, ska jag berätta hur köerna ser ut i några av landets kommuner, och där kommunerna själva säger att maxtaxan är en av orsakerna.

Herr talman! Nu kom Ingegerd Wärnersson inte in på det som jag egentligen ville tala om. Men jag tänker i alla fall besvara några av de frågor som ministern har tagit upp. Ministern säger att ingen ska stängas ute. Det är helt rätt. Jag håller med om det. Men problemet är ju att maxtaxan stänger vissa barn ute. Det handlar om barn för vilka föräldrarna väljer t.ex. att vara hemma med barnen. Förskolan är oerhört viktig. Det håller jag med om. Som Ingegerd Wärnersson vet så står vi bakom det förslaget, och jag tycker att det ska utvecklas, så att alla får samma möjligheter. Det har också gjort att Centerpartiet har arbetat med kraft för att öka kvaliteten i förskolan med bl.a. små barngrupper. Vi har avsatt 15 miljoner extra i vår budget för att få fler förskoleplatser. Förskolan ska vara rättvis för alla, säger skolminister Ingegerd Wärnersson. Och det ska den, rättvis även för dem som väljer att vara i en förskola som inte är i kommunal regi, säger jag. Det handlar om rättvisa. Det gör inte den formulering om maxtaxan som socialdemokraterna i dag väljer. Med den blir det problem för kooperativen. Och jag hoppas att statsrådet kommer in på det i sitt nästa inlägg. Vi vet nämligen att den försäkring om att man ska få en ersättning upp till den som man hade tidigare inte stämmer. På många ställen får man inte det. Det är därför som vi i bl.a. tidningsartiklar har kunnat läsa om många kooperativ som är tvungna att stänga under nästa år. Min andra fråga till ministern i interpellation handlade om hur Ingegerd Wärnersson tänker arbeta för att säkerställa att barngrupperna inte blir större. Ingegerd Wärnersson sade tidigare i sitt svar att det inte är maxtaxan som har gjort att barngrupperna har blivit större tidigare. Och det kan jag klart hålla med om. Det är andra aspekter som har kommit in. Men problemet är ju att det finns en väldigt stor risk för att barngrupperna blir större när maxtaxan har införts, eftersom fler kooperativ blir tvingade att slå igen, och då kommer dessa barn till den kommunala verksamheten. Det kan vi se på många ställen i Stockholmsområdet där köerna har ökat markant. Och flera kommuner räknar med längre väntetider i januari 2002 till skillnad från vad man gjorde i september 2001. Och den här skillnaden är ju mest påtaglig inom förskoleverksamheten. Och man kan se att antalet kommuner som har svårigheter att anordna platser för barnen i den kommunala verksamheten har fördubblats. Hur tänker Ingegerd Wärnersson arbeta för att barngrupperna inte ska bli större?

Herr talman! Socialdemokraterna talar om en förskola från ett år. När barn är små har de ett alldeles särskilt behov av en trygg miljö, kontakt med föräldrarna och framför allt en miljö där det inte är så många människor. Jag har varit runt lite grann i landet och talat med barnklinikernas läkare och förskollärarna om detta. Och när det gäller barn under tre år är man nog ganska överens om att det är en oerhört känslig ålder. Jag vågar påstå, Ingegerd Wärnersson, att om vi hade varit så lyckligt lottade att vi hade haft egna småbarn som hade varit ett, två och tre år, så skulle vi ha sett hur oerhört viktigt det är med de mindre grupperna. Den frihet som barnkontot för med sig är ju att i enlighet med det som passar barnet - alla barn är ju inte lika, och alla familjer har det inte heller lika bra - kan vi göra det som är bäst för oss. Jag kan inte förstå att Göran Persson säger till kommunerna att de ska få lite pengar om de gör som han säger och att kommunen sedan säger till föräldrarna om de ska få lite pengar av den under förutsättning att de gör som kommunen säger. Den sortens förmynderi för svenska barnfamiljer vill inte jag medverka till. Inte heller barnfamiljerna vill ha en sådan ordning. Jag tycker att detta är så viktigt att det är basen för hela argumentationen. Jag läser vidare om de långa köerna i barnomsorgen. Man har en barnomsorgskö i Kiruna om 90 dagar, och den är i Lycksele 45, Sundbyberg 90, Nynäshamn 60, Strängnäs 175, Motala 80, Lidköping 150 och Halmstad 400 dagar. Dessa siffror talar för sig själva, herr talman. Jag uppmanar regeringen att verkligen göra en snabb uppföljning, så att barnen inte kommer i kläm.

Herr talman! Det är sant, som Ingegerd Wärnersson säger, att kooperativen i många fall har haft relativt låga avgifter på grund av att föräldrarna har gått samman och utfört en egeninsats. De har kanske städat och ibland t.o.m. stått för mathållning osv. Detta har varit värdefullt och har också betraktats så. Men man ska inte straffas för att man gör en egeninsats tillsammans med sina barn eller för att få en bra och fungerande barnomsorg. Kooperativen är oerhört viktiga, och de ska finnas även i framtiden, säger Ingegerd Wärnersson. Hon säger också att kooperativen inte får försvinna och att de ska få den ersättning som de ska ha. Vad betyder då egentligen detta? Innebär det att man nu ska göra ganska snabba insatser, så att om man efter årsskiftet ser att det blir svårigheter i en del kommuner, ska man förstärka verksamheten? Finns den möjligheten? Är det vad som avses när Ingegerd Wärnersson säger att det finns en möjlighet att snabbt förstärka kooperativen och se till att de ska finnas kvar även fortsättningsvis? Den uppfattningen har de själva inte fått, utan de har fått höra att den här tilldelningen av pengar är vad som gäller - det finns inte möjlighet till någonting annat. Flera har sett att det inte finns något annat att göra än att slå igen och låta barnen gå till den kommunala verksamheten, vilket i sin tur leder till att barngruppernas storlek där ökar. Där uppstår den andra problematiken om man inte gör sådana här snabba insatser. Ingegerd Wärnersson säger också att Bosse Ringholm har talat om att kostnadstäckningen är osäker. Men på det som Ingegerd Wärnersson i dag säger låter det som om det är säkert att man ska göra en snabb uppföljning och att det ska bli en full kostnadstäckning. Kan jag ta med mig detta hem och berätta för de kooperativ som ringer till mig och är oroliga?

Herr talman! Tack för svaret! Centerpartiet har försökt ta ett helhetsgrepp om grundskolan. Vi har gjort det genom ökade resurser som går direkt ut till kommunerna så att de kan utveckla och stärka skolan på det sättet. Men framför allt har vi lagt fram ett förslag om tre reformer. Dessa tre reformer handlar om rätt till kunskap, lokal makt och hur vi ska få fler lärare. I den del som behandlar rätt till kunskap har vi samlat flera förslag om hur eleverna i större utsträckning ska få tillgodogöra sig kunskaper på mer individuellt anpassad nivå än vad man gör i dag. Här finns flera förslag. Det handlar om tidiga insatser för läsoch skrivutveckling. Vi säger att detta kan börja redan på förskolan, och vi har också anslagit pengar för det. Vi säger att det i den här processen är viktigt att man avskaffar timplanen och att det finns möjligheter att arbeta över alla ämnen utifrån den enskilda elevens behov. Det handlar om en större frihet att välja arbets och organisationsformer. Framför allt handlar det om de individuella studieplanerna till alla elever. Självklart ska det höra insatser för lärarfortbildning till detta. Vi kan se många positiva exempel runtom i landet på skolor som har tagit till sig detta och arbetar på ett liknande sätt som bl.a. vi har föreslagit. Då skolministern och jag för nästan ett år sedan diskuterade detta sade hon att hon var väldigt positivt inställd och tänkte återkomma i frågan. Än har dock ingenting hänt. Men under den socialdemokratiska kongressen, återigen, beslutade man om vikten av såväl utvecklingssamtal och åtgärdsprogram som individuella utvecklingsplaner. Då undrar jag: Hur hänger det ihop med Ingegerd Wärnerssons arbete som skolminister att utveckla detta? Wärnersson menar också i sitt svar att hon tidigare har pratat om individuell studieplanering som en process i stället för individuell studieplan. Var går egentligen den tydliga gränsen och var finns motsättningen däremellan? I svaret kan man också läsa om en expertgrupp som menar att det är oerhört viktigt med individualiseringen och de här planerna men att man är lite orolig för att dialogen ska försvinna. Det här tycker jag är lite märkligt. Den individuella studieplaneringen handlar ju just om dialog mellan eleven, läraren, skolan och föräldrarna. Det är en tydlig process. Där finns det absolut ingen motsättning. Det kan man tydligt se hos dem som arbetar med detta i dag. Denna grupp menar vidare att eleverna måste ha ett inflytande över processen. Ja, men det är ju självklart. Annars fungerar det inte. Det kan man se på de skolor som använder sig av detta i dag. Ingegerd Wärnersson säger i svaret att det här är en process där elever, föräldrar och lärare i hög grad ska vara delaktiga och samarbeta och att de här individuella studieplanerna kan se väldigt olika ut. Det är väldigt viktigt. Det ska inte vara styrt på det sättet att det finns en riktlinje som säger att varje elev ska arbeta så här. Det är ju det som är finessen med förslaget: Det ska finnas en grund, men varje elev ska arbeta utifrån den. Sedan säger hon en sak i sitt svar som jag höjer ett frågetecken för, nämligen att ett sådant här formaliserat dokument upplevs som en pålaga av lärare och skolledare. Vi pratar ju mycket om hur vi ska stärka skolan och processen. Vi pratar om mobbningsplaner som ska in i skolan, vilket är väldigt viktigt. Det här ser jag som ett naturligt steg i den individuella skolutvecklingen. Hur tänker skolministern fortsatt arbeta för det?
Herr talman! Den här interpellationen tar upp en väldigt intressant fråga, nämligen hur vi ska få en riktigt individuell skola där varje individ får den tid, den hjälp och det stöd han eller hon behöver. Om vi ser allmänt på den svenska skolan kan vi konstatera att det på många håll är väldigt långt kvar tills man slutar räkna kunskap i ett visst antal lektionstimmar, trots att vi själva som vuxna vet att om vi lär oss något nytt så tar det olika lång tid. Ingen av oss kan lära sig köra bil automatiskt efter ett visst antal körlektioner, och ingen lär sig flyga eller använda en dator efter exakt samma antal lektionstimmar. Det finns exempel där jag menar att man har tagit steg mot detta sätt att utforma en individuell studiegång beroende på elevens förutsättningar och behov av stöd. Stockholm har t.ex. haft ett framgångsrikt läsprogram med olika delmål som eleverna når i olika takt. Man arbetar då också med olika antal timmar för att nå nästa delmål. Förutom frågan om hur en individuell skolgång rent formellt skulle se ut så förutsätter den en rad förändringar i skolan, som jag undrar om Ingegerd Wärnersson och regeringen kan vara beredda att börja fundera över och genomföra. Jag hoppas att skolministern kan beröra något av detta. Det förutsätter först och främst att man verkligen skapar en organisation som möjliggör olika studietakt. Det förutsätter att man accepterar att eleverna under skoldagen och under skolveckan arbetar i olika grupper beroende på intresse och nivå. Det förutsätter att olika elever får olika antal timmar i olika ämnen eller olika kurser. Det förutsätter inte minst en flexibel skola, där en del kanske går vidare till gymnasiet efter åtta år medan andra går i nio eller tio år till dess att de har uppnått målen. Det förutsätter också att vi avskaffar timplanen så att vi kommer ifrån den här magin med att ett visst antal timmar innebär ett visst mått kunskap. Om skolministern har tid skulle jag vara tacksam att höra om det är någon av de här förändringarna som skolministern är beredd att arbeta för under de närmaste åren.

Herr talman! Jag tycker att det var intressant och positivt att höra Ingegerd Wärnersson säga att det finns ett stöd för att göra grundskolan ännu mer flexibel än vad den är i dag. Det är kunskapen och inte tiden som är det absolut viktigaste, och vi ska ge möjligheterna och förutsättningarna för detta. Även om möjligheterna finns i dag så finns det trots allt en del krångligheter kring detta med bl.a. tidsplanen, som nu är på försök. Många tycker att detta är väldigt bra, och vill fortsätta. Men vi vet inte riktigt hur det kommer att bli. Jag undrar när förslaget om en slopad timplan kommer. Ska det också väntas ytterligare på och utredas? Eller kan Ingegerd Wärnersson redan nu säga att det är en så pass positiv del i den individuella utvecklingen och kunskapsutvecklingen för eleverna att vi kan säga i dag när den ska komma? Jag tycker att det är positivt att Ingegerd Wärnersson har en sådan tydlighet när det gäller den flexibla skolan och den individuellt anpassade skolan. Man ska ge mer kunskap och mer stöd, och stötta alla de skolor som kanske inte har kommit i gång ännu med den individuella utvecklingen. Men jag fick inte riktigt svar på en av mina frågor, nämligen vad det är för stor skillnad mellan en individuell studieplanering och en individuell studieplan. Vad är det som säger att skolministern kan arbeta för det ena men inte för det andra? Centerpartiet vill ge den möjligheten och den stöttningen till alla kommuner och alla skolor runtom i landet, och inte bara pusha lite extra på dem som har kommit i gång. Det finns t.ex. en loggbok, som Ulf Nilsson nu visar upp, som vissa skolor arbetar med. Andra arbetar med någonting annat. Men det är ändå den individuella studieplaneringen som man utgår från. Om nu Ingegerd Wärnersson är så positivt inställd - när blir orden handling, och när kan vi se de konkreta resultaten? Det pågår förstås en stor utredning nu, som blev uppskjuten till våren. Vi hoppas att den kommer med sina förslag då. Men kan vi efter det räkna med att skolministern kommer med de förslag som hon nu i stort sett har initierat, dvs. att det är oerhört viktigt att detta kommer fram? Jag blir lite orolig när jag läser i svaret som Ingegerd Wärnersson har gett mig om att vissa skolor nu ska ges möjlighet att börja arbeta med individuell planering och dokumentation. Men vi vet ju att så många redan är i gång! Det blir nästan som när man pratar om lokala skolstyrelser. Nu ska vi ytterligare förlänga försöket, säger man, även om vi kan se att många skolor arbetar och vill arbeta på det sättet. Vore det då inte bättre att se till hur vi kan göra detta konkret och t.ex. se till att de lokala skolstyrelserna blir ett viktigt steg i organisationsutvecklingen? Vad ger det för konsekvenser? Är det inte bättre att ge ytterligare några möjlighet som redan håller på med individuell planering i skolan och säga: Hur kommer detta att funka konkret? Och: Så här vill vi ge möjligheterna till varje skola för sig. Ständigt återkommande med nya utredningar - det tycker jag är det vanligaste svaret från skolministern. Men när blir orden konkret handling?
Herr talman! Precis som Sofia Jonsson tycker jag att det vore dags att vi fattade ett avgörande principbeslut om att nu verkligen avskaffa timplanen i grundskolan. Vi har haft motioner om det här i kammaren som har avslagits, men jag hoppas att vi snart kan fatta ett sådant beslut för att ge ett tydligt budskap till grundskolan om hur den ska arbeta. Sedan var det intressant med de två formuleringar i skollagen som skolministern tog upp. Jag känner faktiskt till dem. Jag vet också att man inte kan arbeta efter dem. Två år efter det att skolplikten har upphört har man rätt att kräva av grundskolan att den ska se till att man uppnår målen. Men för att det ska bli verklighet måste vi ändra någonting annat som skolministern och jag ofta debatterar, nämligen att sluta med att låta elever gå vidare till gymnasiet fast de inte har klarat grundskolemålen. Vi måste verkligen våga säga att det är grundskolans ansvar att de ska nå upp till målen. Det här att skolplikten kan upphöra tidigare, så att man kanske kan sluta redan efter åttonde året om man uppnått målen, innebär att man också måste våga bryta mot den svenska skoltraditionen. Man måste våga låta elever som vill gå fortare fram, vill läsa mer avancerad engelska och mer avancerad matte gå vidare och få rätt stöd så att de kan göra det i grundskolan. Om skolministern verkligen är intresserad av att göra verklighet av de här två formuleringarna i skollagen, skulle vi kunna hoppas på att det börjar hända saker de närmaste åren.

Fru talman! Det var glädjande att Ingegerd Wärnersson tar till sig sin kongress beslut och tar steget vidare och säger att detta förhoppningsvis snart kommer att bli verklighet och tas upp i ett betänkande 2003. Precis som Wärnersson säger blir det ibland så att de försöksverksamheter som bedrivs i dag blir väldigt stora. Då kan det handla om att slå in öppna dörrar, eftersom en stor del av skolorna redan är aktiva i detta. Vissa av dem vill ta ytterligare kliv. De arbetar redan efter detta. Tack för svaren. Vi önskar varandra lycka till i det fortsatta arbetet.

Fru talman! Annelie Enochson har frågat mig vad jag avser att göra för att tillmötesgå torslandabornas vilja att bilda en egen kommun och riksdagens uppmaning till omprövning av ärendet. Göran Lindblad har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att askimbornas önskan om att bilda en egen kommun ska uppfyllas. Jag väljer att besvara båda interpellationerna i ett sammanhang. Som interpellanterna redan vet fattade regeringen beslut i ärendet rörande Torslandas och Askims kommundelar den 23 mars 2000. Regeringen avslog båda ansökningarna. En ny ansökan har därefter inkommit med en begäran om att göra Askim till en egen kommun. Enligt kommittén var någon förändring av själva proceduren från ansökan till eventuellt beslut om indelningsändring inte påkallad. Däremot ansåg kommittén att det vore önskvärt att det tillskapas en möjlighet till extraval, så att en beslutad indelningsändring kan genomföras inom kortare tid än vad som nu är möjligt. De författningsändringar som kommittén ansåg behövliga för att möjliggöra ett sådant extraval ansågs inrymma stor komplexitet och borde därför utredas i annat sammanhang. Den 27 september 2001 beslutade regeringen att ge Kommundemokratikommittén ett tilläggsuppdrag. Direktivet innebär att kommittén bl.a. ska se över förutsättningarna för och förfarandet vid ändringar i landstings och kommunindelningen. Enligt direktivet ska kommittén även överväga om regeringen ska ges möjlighet att besluta om extra val vid större indelningsändringar. Kommittén ska också överväga om regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, ska kunna föranstalta om folkomröstning i sådana områden som berörs av en ansökan om indelningsändring. Vilken tyngd befolkningens inställning i en indelningsfråga bör ha är något som bör övervägas i detta sammanhang. Regeringen har alltså tillmötesgått riksdagens formella begäran om en översyn av indelningslagen. Jag vill påpeka att vid bedömningen av om ändringar i kommunindelningen ska göras eller inte är det flera omständigheter som regeringen har att ta hänsyn till. Inställningen hos befolkningen som bor i det aktuella området är naturligtvis en viktig omständighet. Men den kan inte vara ensamt avgörande. Särskild hänsyn ska, enligt indelningslagens nu gällande bestämmelser, tas till den berörda kommunens önskemål och synpunkter. Resultatet av en folkomröstning i en kommun utgör således en omständighet bland flera som regeringen har att beakta i ärenden som gäller ändringar av kommunindelningen. Som jag redan nämnt är indelningslagen föremål för en översyn. Vad Kommundemokratikommittén kommer att föreslå för förändringar återstår att se. Det finns inte någon laglig möjlighet för regeringen att bedöma ärenden rörande kommunindelningar utifrån eventuella förslag som en utredning kan komma att lägga. Indelningslagen i dess nuvarande lydelse gäller alltså fortfarande. Ärendet rörande Askim är för närvarande under beredning. Naturligtvis eftersträvar regeringen att saken ska kunna avgöras så snart som möjligt, men jag är för dagen inte beredd att närmare ange när regeringen kommer att lämna besked i frågan.
Fru talman! Jag får tacka statsrådet för interpellationssvaret, även om svaret inte gav så mycket till alla torslandabor som så ivrigt väntar på att kunna återbilda sin kommun. Samtidigt är jag besviken över att regeringen återigen sammankopplar Torslanda med Askim och väljer att besvara två interpellationer med ett svar. Torslanda och Askim ligger i två helt olika delar av Göteborg och bör därför behandlas separat och respekteras för sina olikheter. Jag kommer enbart att beröra Torslanda i mina inlägg. Torslanda ligger i den nordvästra delen av Hisingen och är klart avgränsad mot den övriga delen av Hisingen genom grönområden och industriområden. På grund av den geografiska avgränsningen mot övriga Göteborg känner torslandaborna väldigt starkt för sitt samhälle och vill vara just torslandabor. Torslanda stadsdelsnämnd skulle bli kärnan i den nya kommunen. Den består av ca 19 000 invånare, vilket är ca 3,5 % av Göteborgs totala befolkning. Runt Göteborg ligger kommuner som har betydligt mindre befolkningsantal, t.ex. angränsande Öckerö med ca 12 000 invånare som fungerar mycket väl som en egen kommun. Torslandaborna har sedan våren 1997 försökt att göra Torslanda till en egen kommun, och man har ansökt om delning hos Kammarkollegiet, som i sin tur uppdragit till Svenska Kommunförbundet att utreda frågan. Denna utredning visar att det befolkningsmässigt, näringsgeografiskt, demografiskt, demokratiskt och ekonomiskt inte finns någonting som talar mot att Torslanda blir en egen kommun. Man konstaterar: "Utredningen gör den sammanfattande bedömningen att flertalet kriterier som indelningslagen ställer upp för att en indelningsändring ska komma i fråga är uppfyllda t.ex. vad beträffar befolknings och skatteunderlaget, den kommunala ekonomin samt nämndoch förvaltningsorganisationen." Trots utredarens positiva inställning till en kommundelning avslår Kammarkollegiet i juni 1999 ansökan från torslandaborna om att få bilda en egen kommun. Efter det har alltså en enig demokratiutredning överlämnat sitt förslag till regeringen - i februari 2000. I utredningen skriver man i kapitlet "Politik för folkstyrelse på 2000-talet" om vikten av att stärka den demokratiska medvetenheten, att utveckla deltagandet och att öka självstyrelsen. Vidare skriver man att detta uppnås genom att dela kommuner. Torslandaborna överklagar beslutet från Kammarkollegiet, och i mars 2000 kommer så beskedet från regeringen att överklagandet avslås. Alltså: Efter år av förhoppningar är man tillbaka på ruta 1! Det var därför med glädje som jag konstaterade att riksdagen i sitt beslut från april i år tillkännager till regeringen att ompröva sitt beslut och tillåta Torslanda att få bilda en egen kommun. Vidare står det i tillkännagivandet: "Med tanke på den mycket breda opinion för en delning som finns i Torslanda kommundel framstår det enligt utskottets mening mot denna bakgrund som naturligt att redan nu ompröva frågan om att bilda Torslanda kommun. Indelningslagen ger också regeringen möjlighet att på eget initiativ ta upp frågan om att dela kommunen." Min fråga till statsrådet blir då: Tänker regeringen ta vara på den möjlighet som indelningslagen ger regeringen att på eget initiativ ta upp frågan om att låta Torslanda få bli en egen kommun?
Fru talman! Också jag får tacka statsrådet för svaret. Det är klart att jag närmast uppfattar svaret som strikt formellt, tjänstemannamässigt och egentligen utan någon som helst politisk vilja. När det gäller detta med egen kommun är det för mig lika angeläget att Askim, lika väl som Torslanda och eventuellt andra intressenter - Ljungskile eller andra ställen i landet - ges möjlighet att själv bedöma vart man vill höra. Fru talman! Askimborna har aldrig varit positiva till att tillhöra den monolitiska staden Göteborg. Man var redan på 1970-talet emot att bli inkorporerad. Askim är faktiskt en väl definierad enhet som utgör en egen stadsdel där den gamla kommungränsen i dag utgör stadsdelsgräns. Askim borde faktiskt betraktas som en politisk enhet, med rätt till självbestämmande. Ingen skulle komma på tanken att hela Sverige skulle få uttala sig i en folkomröstning när det gäller kommundelning. Varför ska då Göteborgs stad få göra det? När Estland lämnade Sovjetunionen kunde inte medborgarna i övriga Sovjetunionen lägga in veto. Varför ska så vara fallet när det gäller Askim - eller för den delen Torslanda eller Ljungskile? I Askim röstade nära nog två av tre för att bilda en egen kommun i samband med valet 1998. I Göteborgs stad var det 48 %, alltså inte ens hälften av de röstberättigade, som sade nej. Det finns således, statsrådet Lejon, ingen kraftig majoritet för ett nej till att Askim får bilda en egen kommun. Däremot röstade kommunfullmäktige mot en delning, men kommunfullmäktige hade kanske egna intressen av att motverka en delning. Eftersom stor hänsyn tas till det här fullmäktigebeslutet råder de facto ett kommunalt veto. Tycker statsrådet att kommunala veton är bra? Fru talman! Kammarkollegiet har uttalat sig positivt till en delning: "Kammarkollegiets bedömning är att Kommunförbundets utredning visar att det vid en delning av Göteborgs kommun skulle kunna bildas två kommuner som blir bärkraftiga såväl befolkningsmässigt som ekonomiskt" - i fråga om Askim, och samma bedömning har gjorts i fråga om Torslanda. Vidare heter det: Fördelarna är främst demokratiska, eftersom askimborna uppenbarligen inte är nöjda med den närdemokrati som stadsdelsnämnden kan erbjuda. För övrigt kan man konstatera att systemet med stadsdelsnämnder överlevt sig självt. Sammanfattningsvis anser kollegiet att en delning av Göteborgs kommun skulle medföra bestående fördel såväl för Riksdagen har uppmanat regeringen att ompröva sin inställning i fallet Torslanda. Det finns anledning här att från principiell synpunkt behandla varje begäran om kommundelning på samma sätt. Indelningslagen, som statsrådet nämnt tidigare här, innehåller ingenting om ett kommunalt veto, utan det har kommit till efteråt. Britta Lejon har rätt att vara bekymrad över det demokratiska underskottet - detta kommer ju ofta ut i debatten. Utredningar har tillsatts och projekt har varit på gång för att initiera människors delaktighet, och det är bra. Men varför, statsrådet Lejon, är det så att så fort människorna själva tar initiativ till självbestämmande slår repressionen till och man säger: Nej, nej, nej. Ni skulle kanske kunna få bestämma lite grann men inte när det verkligen gäller. Vem ska bestämma - Britta Lejon i regeringen eller Göran Johansson i Göteborg, eller möjligen folket i Askim? Fru talman! Om Kammarkollegiet anser att det är positivt både för Göteborg och för Askim och om folket är för, vad är det då som gör att regeringen är emot? Det är ingen vits med en demokratiminister som inte lyssnar på folkviljan. Snarare skulle man då tala om en bestämma-över-andra-minister.
Fru talman! Jag tackar fru talmannen, statsrådet och meddebattörerna för att även jag kan få vara med i den här debatten. Det ligger mig väldigt varmt om hjärtat att människor ska kunna få bestämma. Vi har ju väldigt stora kommuner i Sverige i dag. Alltsedan kommunsammanslagningarna har det på många håll rests krav på att bilda nya, eller nygamla, kommuner eftersom de sammanslagna kommunerna inte alltid känts rätt för människor. Ofta har de känts som konstruktioner - ofta utan sammanhang mellan kommundelarna. I stor utsträckning har sådana här krav, dessvärre, avslagits - det känns nästan som att det skett vanemässigt - trots breda folkliga opinioner. Närmast ser vi det i Askim och i Torslanda. Men det finns också kommuner som har delats på ett väldigt positivt sätt och där det fungerar väldigt bra, så det är klart att man nere i Göteborgsregionen frågar sig: Varför får inte vi när andra får det? Dessutom är det så att riksdagen har begärt en lagstiftning som ska göra det lättare vad gäller kommundelningar och bildandet av nya kommuner. Efter den begäran har vi fått svaret att Kommundemokratikommittén har det här uppdraget; detta så fort kommundelningsfrågorna har aktualiserats och varit uppe till debatt, antingen här i kammaren eller också i massmedierna eller i något utskott. Nu får vi den här motiveringen åter. Vi känner oss dock inte nöjda utan vill veta vad som nu händer. I slutet av september fick kommittén, säger statsrådet, ett tilläggsuppdrag. Men varför ett tilläggsuppdrag? Vad är det som egentligen gäller i dag? Som vi i Centerpartiet ser saken verkar det bara vara fråga om ett framåtskjutande - dvs. en tidsförskjutning - av ett positivt beslut. Eftersom riksdagen har begärt att regeringen ska komma med ett förslag som underlättar kommundelningar kan det inte vara annat än ett positivt beslut som måste fram. Vi tycker inte att detta har blivit seriöst behandlat. Vi går ju till val år 2002, så också nere i Göteborg. När det gäller de nya kommunerna - jag säger så därför att jag tror att det en dag blir så - undrar jag: Varför ska man förhala? Är det så att de personer som för närvarande begär en delning inte riktigt är accepterade, eller tar man större hänsyn till, som sades här i talarstolen, kommunalråd? Jag tror inte det, för det stämmer inte vid en jämförelse mellan olika delar av landet. Det är alltså väldigt viktigt att vi även i den här frågan får veta vilka spelregler som gäller.
Fru talman! Som statsråd hör det ju inte till spelreglerna att man ska bli irriterad, men ibland blir jag faktiskt irriterad när det gäller den här debatten. Låt mig en gång för alla klargöra att regeringen inte ägnar sig åt någon förhalning av några frågor, utan tvärtom. Rigmor Stenmark, anledningen till att Kommundemokratikommittén fick ett tilläggsuppdrag var just för att se till att den här frågan kan lösas så snabbt som möjligt. Alternativet, Rigmor Stenmark, hade varit att vi hade behövt tillsätta en ny utredning som tittade på den här frågan. Det hade tagit betydligt längre tid. I dag är det så att det här tilläggsuppdraget, som faktiskt är nödvändigt för att vi i sedvanlig ordning ska ha ett gott beslutsunderlag om indelningslagstiftningen ska förändras i den riktning som ni alla tre efterlyser och som riksdagens tillkännagivande har sagt, kommer sig av att vi måste ha en utredning som tittar på detta. Det är inte fråga om att förhala. Det är fråga om att leva upp till de grundläggande kraven på en god kvalitet i den svenska lagstiftningen, Rigmor Stenmark. Kommundemokratikommittén ska avlämna sitt betänkande i den här frågan i mars. Utifrån det betänkandet kan vi återigen diskutera de här frågorna, men anledningen till att jag, varje gång jag har sådana här interpellationsdebatter, nu återkommer till dessa tilläggsdirektiv är att så länge som inte lagstiftningen är ändrad så är inte förutsättningarna för regeringens beslut i sådana här frågor annorlunda än vad de är. Vi har den nuvarande indelningslagstiftningen att följa, och då, Göran Lindblad, är det viktigt att konstatera att nej, det föreligger inte något kommunalt veto. Men lagstiftningen är utformad så att om den berörda kommunen motsätter sig en ändrad indelning så måste det föreligga synnerliga skäl. Detta har varit anledningen till att Kammarkollegiet har avslagit både Askims och Torslandas ansökningar. Detta har också varit en av anledningarna till varför regeringen har följt Kammarkollegiets bedömning. Göran Lindblad frågar varför göteborgarna ska få uttala sig. Ja, för mig är den frågan ganska avslöjande. Vi människor och de institutioner och organisationer vi tillhör - de former som det offentliga Sverige är indelat och uppdelat i - finns inte där för dess egen skull. Vi måste ha kommuner som är livskraftiga, som förmår leva upp till de viktiga åtaganden man har: att sörja för kommuninvånarnas välbefinnande och välfärd. Om en kommun ska få helt ändrade förutsättningar för sin verksamhet är det viktigt att hela kommunen har möjlighet att säga sitt i en sådan fråga. Jag tror att det också är viktigt att jag till Annelie Enochson poängterar att ja, självfallet är det så att varje ansökan om ändring av kommunindelning behandlas utifrån sina egna förutsättningar. Att jag valde att besvara båda dessa interpellationer i ett sammanhang hade enbart med praktiska saker att göra, eftersom frågorna har att göra med samma lagstiftning. Men självfallet är det så att varje ansökan behandlas utifrån sina egna förutsättningar.
Fru talman! Tack, statsrådet, för det förtydligandet! Interpellationssvaret från statsrådet ger egentligen svar på en annan fråga än den som jag ställde. Jag frågade egentligen om regeringen vill ompröva sitt beslut, och jag frågade också om man ville använda det instrument som finns i indelningslagen, att man själv kan göra en aktiv insats, och jag fick inget svar på den frågan. I stället står det i interpellationssvaret att man hänvisar till tilläggsdirektivet som kommer att redogöras för den 31 mars. Sedan står det så här i svaret som jag fick nu från statsrådet: "Det finns inte någon laglig möjlighet för regeringen att bedöma ärenden rörande kommunindelningar utifrån eventuella förslag som en utredning kan komma att lägga. Indelningslagen i dess nuvarande lydelse gäller alltså fortfarande." Såvitt jag kan bedöma innebär det att man alltså kan göra aktiva insatser nu och att man kommer att ta hänsyn till förslagen, men man kommer att få vänta ända till den 31 mars. Tittar man på Torslanda visar det sig att de där har ett högt valdeltagande på 84 %, och 65 % ville bilda en egen kommun. Den utredning som jag refererade till inom Svenska Kommunförbundet var positiv till en kommundelning. Folket i stadsdelen hade genom sitt ovanligt höga valdeltagande och rungande ja visat vad de ville, och då frågar man sig: Varför tvekar regeringen? Nätverket för Torslandas framtid skriver i sitt yttrande till Kammarkollegiet: "Ett återbildande av Torslandas kommun skulle innebära en fördjupning och förstärkning av den kommunala demokratin genom ett förkortande av beslutsvägar och en ökad närhet mellan invånare, tjänstemän och förtroendevalda . det skulle också vitalisera demokratin genom att 150 förtroendevalda skulle behöva rekryteras." Den ökning av demokratin som en delning skulle innebära skriver man även om i bostadsutskottets betänkande. Allt detta sammantaget visar att befolkningen i Torslanda vill påverka. De vill bestämma över sin framtid och sin närmiljö. Detta måste glädja en demokratiminister.

Fru talman! När det gäller frågorna som jag ställde fick jag inget svar på varför statsrådet accepterar ett veto. Jag fick heller inget svar på varför det inte kan vara verklig självbestämmanderätt för människor som berörs. Jag fick heller inget svar på vem det är som bestämmer: om det är regeringen, statsrådet Och jag fick heller inget ordentligt svar på varför regeringen är emot. Om frågan skickas vidare till en utredning och det dröjer många månader innan svar kommer, när indelningslagen redan i dag ger möjlighet för regeringen att fatta ett positivt beslut, då kan inte jag förstå annat än att det är någon form av förhalningstaktik som man använder sig av. Det finns redan i dag både underlag och möjligheter att ta ett beslut. Synnerliga skäl talar statsrådet om. Det är klart att om en majoritet av befolkningen i en kommun är emot så ska det finnas synnerliga skäl. Jag nämnde nyss att 48 % var emot - det är inte en majoritet av befolkningen i Göteborgs kommun. Däremot har en majoritet av Göteborgs kommunfullmäktige beslutat sig vara emot, och då är frågan återigen: Är inte det verkligen ett kommunalt veto, när fullmäktige kan hindra ett beslut om frigörelse? Avslöjande, sade statsrådet här om människors makt kontra institutionerna och om man måste använda sig av de institutioner som finns. Och jag håller med om att det är avslöjande. Det avslöjar att jag är för folkviljan och vill att människorna själva i berörda stadsdelar ska få bestämma om de vill vara med i bolaget eller om de vill bilda eget, medan statsrådet är för att bevara strukturer och institutioner. Det tycker jag inte talar för att man främjar verklig demokrati. Jag vill i stället verka för en modell där man flyttar besluten så nära människorna som möjligt, och då förstår jag fortfarande inte varför regeringen är emot att de som vill bilda eget ges möjlighet att göra det.
Fru talman! Centerpartiet har alltid insett att beslut ska fattas nära människorna av människorna själva. Människor ska vara med. Vi tror på människorna. Vi tror faktiskt att även torslandaborna kan fatta sina egna beslut. Det är torslandaborna som vet precis hur de vill forma sin närdemokrati och sina beslut. Då kan man fråga sig varför regeringen säger så styvnackat nej. Jag vet ju att ministern har träffat torslandabor, och jag skulle vilja ge rådet: Släpp på tömmarna! Sitt inte och håll krampaktigt fast, för då händer ingenting! Då stannar hästen till och med. Släpp på tömmarna, och låt det skena om det skulle vara så, för då kan man ta itu med det också. Det är ju faktiskt så att regeringen har en väldigt stor makt i den här frågan. Synnerliga skäl: Ja, det bestämmer egentligen Britta Lejon själv vad det är. Synnerliga skäl för oss i Centerpartiet, det är att människor som vill bilda en ny kommun ska få göra det. Det innebär att det krävs en radikal decentralisering av samhällets funktioner från stat till region, från region till kommun och från kommun till människor i samverkan. Vi uppmanar regeringen att se över nuvarande regeringsform med syfte att dels undvika centralstyrning av kommunerna från statlig nivå - bort med pekpinnar, släpp tömmarna - dels stärka riksdagens makt i förhållande till regeringen. Det finns en mycket klar ideologisk skillnad mellan socialdemokrater och centerpartister i frågan. Jag tycker att det vore ärligare att, precis som vi gör från de andra partierna, tala om vad vi från partierna vill. Vad vill socialdemokraterna? Vi vet att ni vill styra uppifrån. Men säg det, det är mycket ärligare mot människorna också, så får vi fixa det i valet 2002, så får vi fixa en ny regering tillsammans med de människor som i dag känner sig utanför.
Fru talman! När man lyssnar på er kan man inte annat än tänka: Vad bekvämt det är att vara statsråd med ansvar för indelningslagstiftningsfrågor och frågor kring decentralisering av institutionerna i Sverige. Ni har ju bestämt vilken uppfattning jag har. Ni talar om för mig att jag står för systemet och mot människors möjlighet att påverka. Det får stå för er, det är däremot inte min verklighetsbild. Jag förbehåller mig rätten att själv få uttala mig om mina egna vägar. Jag tänker inte sätta etiketter på er. Det får stå för er om ni vill sätta etiketter på andra. Annelie Enochson frågade vad regeringen tänker göra. Tänker regeringen ta den möjlighet som indelninglagstiftningen ger att själv ta initiativ i sådana här ärenden? Nej, regeringen har redan under den här mandatperioden fattat beslut rörande både Torslanda och Askim, även Annelie Enochson inte vill att jag ska behandla dem tillsammans. Så är det. Vi har inte gjort någon annan bedömning än Kammarkollegiet. Skulle vi med samma lagstiftning komma till någon annan sorts bedömning och ha någon anledning att ta något initiativ i det här ärendet, samtidigt som vi har en utredning som tittar på hela lagstiftningens utformning, måste det föreligga någon ny information eller en ny omständighet som gör att regeringen kan komma till någon annan bedömning i sakfrågan. Mig veterligt föreligger inte det. Skulle vi nu få in en ny ansökan med exakt samma utformning som tidigare från t.ex. Torslanda har jag svårt att se att regeringen med samma lagstiftning kan komma till något annat beslut. Det krävs nya omständigheter i så fall eller att lagstiftningen förändras så att skrivningar som ger vägledning för regeringens beslut ser annorlunda ut, att man viktar olika överväganden annorlunda. Göran Lindblad tyckte inte att han fick några svar. Det förutsätter kanske att man har förmågan att lyssna, kära Göran Lindblad. Jag kan åtminstone vara tydlig på punkten vem som bestämmer. Ja, med den lagstiftning som vi har för närvarande är det regeringen som bestämmer i indelningslagstiftningsärendena. Men jag tror att Göran Lindblad redan känner till det. Jag tror faktiskt att frågan mer var retorisk än någonting annat. Med en förhoppning om att de kära riksdagsledamöterna tycker att de har fått några svar i alla fall slutar jag för tillfället här.
Fru talman! Statsrådet säger att om nya fakta kommer in kan man börja fundera igen på frågan. Ansökan avslogs i mars. Frågan är om det behövs nya fakta. Enligt den utredning som Björn Sundström i Svenska Kommunförbundet har gjort är det ganska klart för Torslandas del att det inte skulle innebära någon förändring för Göteborg. Man säger att det skulle bli två likvärdiga kommuner. Läser man utredningen innantill ser man det väldigt klart när det gäller Torslanda, om man bara beaktar Torslanda. Vad man gör i debatten är att man tar detta i en klump. Det var det man gjorde också i kommunfullmäktige i Göteborg. Man tog Älvsborg, Askim och Torslanda i en klump. Det var antagligen vad göteborgarna också gjorde när de röstade. Men de är olika, ser olika ut, har olika förutsättningar. Jag vill med bestämdhet hävda att just Torslanda har speciella förutsättningar att bilda en egen kommun. När jag skrev interpellationen var min ambition att jag på något sätt skulle få ett datum från ansvarigt statsråd. Jag vet att det är många torslandabor som kanske lyssnar just nu och som gärna skulle ha velat ha ett datum. Avslutningsvis skulle jag uppmana demokratiministern att på nytt besöka Torslanda. Där finns det entusiastiska medborgare som tror på ökad demokrati, som tror på närdemokrati och som tror på medborgarinflytande. De är en tynande skara, och därför är de värda ett besök. Jag vill tacka statsrådet för den här interpellationsdebatten, även om jag inte är nöjd med svaret.
Fru talman! Bekvämt, sade Britta Lejon. Det är möjligt att det är bekvämt. Dessutom lyssnade jag tydligen inte tillräckligt noga. Jag kan åtminstone skylla på förkylningen och möjligen en gammal bullerskada. Jag vet inte vad statsrådet skyller på. Jag frågar fortfarande varför man från regeringens sida accepterar ett kommunalt veto de facto. Jag frågar fortfarande varför man från regeringens sida inte är beredd att släppa på verkligt självbestämmande. Makten måste ju vara central här. Att det var regeringen som bestämde framgick tydligt av det förra svaret, det hörde även jag. Det är egentligen det som är själva problemet. Själva problemet är att man inte släpper, att man inte låter människor få riktig makt över sina liv. Det här är nämligen en central fråga för att man ska vara nöjd och lycklig, att man ska kunna känna att man kan rå över tillvaron och få möjlighet att påverka. Det tycker inte människorna i Askim, det tycker inte människorna i Torslanda och det tycker de inte i en hel del andra kommuner heller.
Fru talman! Jag tror att vi alla kan enas om en sak i alla fall, att det är viktigt att människor kan påverka. Sedan kan vi ha olika uppfattningar om ifall den nuvarande lagstiftningen ger möjligheter till det eller inte. Vi kan också ha olika uppfattningar om ifall den nuvarande lagstiftningen är väl utformad eller inte för dessa syften. Låt oss återkomma till diskussionerna i de här frågorna när vi har ett nytt underlag från Kommundemokratikommittén att diskutera. Jag ser fram mot de debatterna.

Fru talman! Det är som Inger René sade, att debatten är lite avslagen i och med det andra steget i budgetprocessen. Som jag var inne på häromdagen när vi diskuterade riksdagens arbetsformer är det lite av detta: Vad göras skall är redan gjort. I herredagsmän resen icke så fort. Men jag ska redovisa några av de synpunkter som vi har i det särskilda yttrandet när det gäller utgiftsområde 1. Vi anser att man utan vidare kan minska anslagsramen för Datainspektionen med 6 miljoner. Det är i och för sig inga stora summor i sammanhanget, men det är nog så viktigt vid en sammanräkning. Kristdemokraterna anser att presstödet har haft stor betydelse för den publicistiska mångfalden, och det torde komma att ha betydelse även framöver. Medielandskapet genomgår dock snabba förändringar som kommer att leda till behov av fortsatta strukturförändringar inom tidningsbranschen. Det är därför att förvänta att antalet stödtidningar successivt minskar. Vi kristdemokrater är positiva till generösa regelförändringar, vilka underlättar rationaliseringar på området. Sådana åtgärder kommer också på sikt att minska presstödsberoendet. Regeringen har under några år justerat upp pressstödet. Det kom en justering inför 2001 med 3 %. Det innebar en utökning av ramarna för driftsstödet med Man föreslog också ett ökat stöd på samdistributionssidan. Vi ställer oss bakom ett sådant stöd. Det är viktigt, för det finns stora problem med distributionsfrågorna. Det är en av de stora kostnadsposterna. Vi har accepterat överföringen på 24 miljoner till utgiftsområde 17. Det blev ju en del pengar över efter tidningen Arbetets konkurs. Det var ca 81 miljoner som vi i våras ville dra in. Nu föreslår regeringen inför 2002 ett särskilt distributionsstöd för lördagsutdelning som skulle omfatta högst 50 miljoner kronor. Men det ska ligga inom den tidigare ramen, så det innebär inte någon faktisk uppjustering utifrån ramtänkandet. Dessutom föreslår man ett utvecklingsstöd på högst 50 miljoner. Vi och en enig presstödsnämnd har ställt oss bakom en uppjustering av det särskilda distributionsstödet för lördagsutdelning. Men i övrigt vill vi mot bakgrund av Arbetets konkurs dra in 66 miljoner från detta område. Fru talman! Under en följd av år har regeringen gjort enorma ramtillskott för Regeringskansliet. Kristdemokraterna har varit mer restriktiva. Självklart har ordförandeskapet för EU inneburit betydande kostnader, men den övriga satsningen på Regeringskansliet har varit obefogat omfattande. Vi tror att man kan förändra en hel del i organisationen. Regeringskansliet utgör i dag en myndighet med ett antal departement. Det rör sig om väldigt många enheter, och det är inte säkert att dessa verkligen är rätt optimerade när det gäller resurser, och där skulle man kunna göra en hel del. Vi från KU har försökt att få till stånd en bra redovisning och ett mått på effektiviteten, men vi har hittills inte lyckats få fram några sådana uppgifter. Därför föreslår vi att man inte får de utökade resurser som regeringen har föreslagit för 2002, men också att man gör en inbesparing. Vi har under tidigare år legat relativt högt när det gäller besparingarna på Regeringskansliet, men i dag är vi det oppositionsparti som föreslår den lägsta besparingen. Det kanske är så att i och med att man inte kan ge en riktig effektivitetsbild av Regeringskansliet blir Regeringskansliet något av ett dragspel för oppositionen i budgetsammanhang. Vi har också föreslagit att man ska titta lite närmare på utrikesrepresentationen. Den har nu tillförts utgiftsområde 1. Egentligen är vi i konstitutionsutskottet inte så väldigt duktiga på det området. Nu har man dragit in beskickningarna i Peru, Tunisien, Libanon och Heliga Stolen. Vi hade velat satsa pengar för att behålla den representationen. Vi står bakom fyra av betänkandets fem reservationer. Jag ska be att få yrka bifall till den som även Inger René var inne på, nämligen den om en utredning av formerna för utrikesrepresentationen.

Fru talman! I tidigare behandlingar av budgeten för rikets styrelse har Centerpartiet valt att utgå ifrån reservationer till förmån för det egna ställningstagandet, men i år väljer vi att lägga fram ett särskilt yttrande som är en naturlig följd av att riksdagens majoritet har fastställt de ekonomiska ramarna. Därmed har också Centerpartiets budgetförslag fallit. Budgetförslaget innebär besparingar under rikets styrelse, men eftersom de nu har fallit väljer jag att inte följa upp dem som tidigare med separata reservationer. Centerpartiet har i sin ekonomisk-politiska motion och i därtill sammanhängande kommitté och partimotioner lagt fram förslag med tydlig inriktning mot att överbrygga de sociala och regionala klyftorna i landet. Med utgångspunkt i detta har förslag om reformer lagts fram för att skapa ett samhälle som präglas av ökad livskraft och livskvalitet och ökat självbestämmande. Ett viktigt redskap för att skapa ett samhälle byggt på dessa principer och för möjligheten att stärka demokratin och det öppna vitala samhället är principerna kring presstödet. Jag vill nämna detta speciellt eftersom det finns en reservation till förmån för en avveckling av presstödet. I regeringens budget finns det förslag om ett särskilt utvecklings och investeringsstöd för dagspressen, och det är positivt. Vi ställer oss bakom detta förslag. Men vi i Centerpartiet vill tydligt markera vikten av att detta stöd finns tillgängligt för alla bidragsberättigade tidningar, alltså även för dem som är endagarstidningar och finns på ett flertal ställen runtom i Sverige. Fru talman! Det finns också en reservation som det redan tidigare har yrkats bifall till och som Centerpartiet ställer sig bakom. Det är reservation 4 om principerna för utrikesrepresentationen. Centerpartiet anser att det borde ha varit möjligt med en överenskommelse mellan alla partier om att det vore rimligt med en sådan översyn, då det även uppfattats så att Utrikesdepartementet har haft detta i åtanke tidigare under året. Fru talman! I övrigt hänvisar jag till Centerpartiets särskilda yttrande och tänker alltså inte ytterligare nyttja min tid. Jag yrkar bifall till reservation nr 4.

Fru talman! Folkpartiet liberalerna föreslår en alternativ budget för år 2002. Vårt budgetförslag innebär i sina huvuddrag sänkta skatter på arbete, sparande och företagande, en långsiktig och uthållig tillväxt och en mer rättvis skattepolitik, framför allt för barnfamiljerna. Vi föreslår utgiftsökningar, men dem koncentrerar vi på vård, omsorg, utbildning, forskning, bistånd, miljö och rättssäkerhet. Det här kommer mina partikamrater att utveckla närmare i samband med att de presenterar sina budgetförslag för respektive utskott. Folkpartiets förslag till utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse är 929 miljoner kronor lägre än regeringens förslag, men det har oklokt nog avslagits av riksdagens majoritet i budgetprocessens första steg. Då Folkpartiets budgetförslag är en helhet, är det här i det andra steget inte meningsfullt att fullfölja våra anslagsyrkanden. Men jag vill ändå redovisa vad vi anser. Folkpartiet har alltså i sin partimotion lämnat förslag som innebär en sänkning av ramen med 929 miljoner kronor. Detta innebär att vi vill sänka anslaget för Regeringskansliet med 475 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Enligt vår mening har Regeringskansliet vuxit orimligt mycket under den socialdemokratiska regeringens tid. Det är självfallet viktigt att standarden är hög och att Regeringskansliet kan erbjuda sina anställda konkurrenskraftiga löner. Men den nuvarande regeringens politiska ambitioner har blivit alltför stora. Det finns ingenting som motiverar detta. Nu är också vårt ordförandeskap för EU över. Dessutom bör regeringen ta till vara de samordningsvinster som sammanslagningen med utrikesförvaltningen borde medföra. I den liberala partimotionen föreslår vi också, i likhet med tidigare år, att partistödet ska minska med 30 miljoner kronor. Partiernas beroende av offentliga medel måste begränsas. Därför är vår sänkning av partistödet motiverad. När det gäller anslaget till presstödet föreslår vi liberaler en besparing på totalt 415 miljoner kronor. Detta är en kraftig besparing. Det är vi mycket medvetna om. Presstödet har under de senaste 30 åren haft i stort sett samma inriktning, men det snedvrider konkurrensen, inte minst med tanke på att medielandskapet nu förändras i rasande takt. Det tillkommer ständigt nya tidningar. Det är spännande och positivt med alla dessa databastidningar. De ger ju oss politiker ännu fler arenor där vi kan föra fram våra åsikter, och medborgarna kan följa vad vi tycker i olika frågor. Det kan vi bara vara tacksamma för. Men dessa viktiga nya tidningar har inga möjligheter att söka presstöd. Presstödet går ju bara till traditionellt tryckta papperstidningar. Detta är väldigt orättvist. Därför är en minskning av presstödet mycket motiverad i dagsläget. Däremot vill vi i Folkpartiet, och det vill jag betona, behålla det särskilda distributionsstödet för lördagsutdelning av dagstidningar, vilket regeringen föreslår. Fru talman! De krav som jag just har redovisat är sådana som vi liberaler har drivit i flera år. Men nytt för i år är vårt krav att tillföra medel till Sveriges ambassader i Lima, Tunis, Beirut och Heliga Stolen, dvs. Vatikanstaten. För detta har vi liberaler avsatt 25 Precis som flera av de borgerliga ledamöterna i utrikesutskottet påpekar har Sverige visserligen ökade förpliktelser i Europa, men detta innebär inte att våra förpliktelser i andra delar av världen minskar - tvärtom. Sverige behöver mer än någonsin kontakter runtom i en alltmer globaliserad värld. Ambassaderna bör vara självklara sambandscentraler. fattade regeringen tyvärr ett mycket dåligt underbyggt beslut om att lägga ned de här fyra ambassaderna. Regeringen borde åtminstone innan dess ha gjort en ordentlig analys och bedömning av vilka principer som ska gälla för att man ska kunna ta till vara de svenska utrikespolitiska intressena. Eftersom regeringen inte gjorde det då, bör den göra det nu. Regeringen föreslår ett nytt anslag på 9 miljoner kronor till den särskilda expertgruppen för EU-frågor som lyder under Regeringskansliet. Detta ogillar vi liberaler. Vi menar att det handlar om en form av styrd forskning som inte bör förekomma. Vi i Folkpartiet menar att man i stället ska satsa dessa pengar på EU-forskning inom universitetens ram. Fru talman! Som jag inledningsvis sade har Folkpartiets besparingsförslag inte tillstyrkts i budgetprocessens första del. Därför deltar vi inte i beslutet om anslagsfördelningen inom utgiftsområde 1. Men jag vill ändå, fru talman, i likhet med tidigare talare här yrka bifall till reservation 4, som handlar just om principerna för utrikesrepresentationen.

Fru talman! Full sysselsättning är det övergripande målet för socialdemokraternas ekonomiska politik. 20 och 64 år ska ha reguljärt arbete 2004. Cirka två procentenheter saknas för närvarande för att det målet ska nås. Strategin för fler jobb handlar om att bibehålla en gynnsam makroekonomisk situation, förbättra utbildningen och förbättra konkurrensen och företagens villkor. Skattesänkningar för låg och medelinkomsttagare och pensionärer bidrar till privat konsumtion och stimulerar ett ökat arbetsutbud. Vi socialdemokrater vill att Sverige ska vara ett land för alla, där vi alla håller ihop, bryr oss om varandra och visar omtanke och omsorg om varandra. Vi hoppas att Sverige ska möta framtiden i solidaritet, där vi gemensamt värnar välfärden och utvecklar den så att det blir en välfärd för alla och inte bara för några. Fru talman! Jag har velat inleda det här avsnittet på detta sätt därför att det som vi nu diskuterar, utgiftsområde 1, är en del av den sammanhållna politik som socialdemokraterna avser att föra under nästa år. Jag vill också beklaga att mina meddebattörer har intagit en så defensiv hållning och har en närmast uppgiven inställning till den här debatten. Det finns ändå anledning att diskutera en hel del intressanta frågor i underlaget. Fru talman! Jag har när jag förberedde den här debatten gjort en intressant iakttagelse. Det moderata särskilda yttrande som gjorts och där man talar om att partiet inte deltar i detta beslut har haft i huvudsak samma innehåll under hela denna mandatperiod. Det finns dock ett undantag från detta, och det gjordes när moderaterna upptäckte att arbetslösheten hade sjunkit så kraftigt 1999 att man ur sin vokabulär utmönstrade begreppet massarbetslöshet. Jag tycker att det var en framgång för socialdemokratin och även för moderaterna - då. Nu försöker man återigen påstå att vi närmar oss massarbetslöshet. Riksdagsmajoritetens förslag till beslut kommer inte att ställas mot något alternativ, eftersom oppositionspartierna inte deltar i besluten om fördelning av anslagen, och jag kan därför hålla med om att debatten blir något teoretisk. Jag tycker likväl att man kan kommentera några av de olika yrkanden som har framställts från oppositionens sida. Till en början vill jag emellertid konstatera att i detta utgiftsområde ingår politikområdet demokrati. Majoriteten ställer sig bakom regeringens målsättning att deltagandet i valet 2002 ska öka. Motiveringen är att ett lågt valdeltagande utgör ett hot mot en vital demokrati och kan innebära att legitimiteten av samhälleliga beslut ifrågasätts. Min fråga till företrädarna för de partier som inte deltar i dagens beslut är: Delar ni regeringens bedömning att ett högt valdeltagande är viktigt? Jag ställer frågan också mot bakgrund av att man i Svensk Tidskrift nr 4 i år basunerar ut att högt valdeltagande är socialism - i själva verket är ett högt valdeltagande osunt. Jag skulle gärna vilja få kommentarer till den frågeställningen. Jag vill också gärna i rubrikform lyfta fram några målsättningar som riksdagsmajoriteten nu ställer sig bakom. - Folkstyrelsen ska värnas och fördjupas genom utveckling av den representativa demokratin likaväl som deltagandet utanför denna ska stimuleras. - Individens yttrandefrihet och integritet ska stärkas. IT-utvecklingen går snabbt och accentuerar integritetsfrågorna. En rättssäker förvaltning är en förutsättning för en modern demokrati. - Under åren 2000-2002 genomförs ett långsiktigt utvecklingsarbete för folkstyrelsen kallat Tid för demokrati. Avsikten är att utveckla medborgarnas aktiva deltagande i de politiska beslutsprocesserna och i samhällslivet i övrigt. Den kommunala demokratin ska stärkas och fördjupas, och en proposition i den frågan är aviserad. - En nationell handlingsplan för mänskliga rättigheter kommer genom en skrivelse att meddelas riksdagen. Ett forum för levande historia inrättas med syfte att främja arbete och diskussion om och reflexion över demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Den intressanta frågan är ju huruvida ickedeltagandet i besluten i dag innefattar också de här beskrivningarna av arbetets inriktning eller om det bara är det kamerala perspektivet som gäller för oppositionen. Beträffande budgetanslagen, fru talman, är det till en början viktigt att notera att detta är den första budget där både Regeringskansliet och UD inklusive ambassaderna redovisas under ett enda anslag. Syftet med att ha en enda myndighet är att man bättre ska kunna utnyttja de sammantagna resurserna. Utskottet har gett utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över just den delen av utgiftsområdet, och utskottet har tillstyrkt regeringens förslag. Presstödet kommer, om Moderaterna och Folkpartiet får bestämma, att upphöra 2003. Det är i så fall ett brutalt beslut. Motiveringen är att de tidningar som får presstöd avstår från att rationalisera verksamheten samt att stödet snedvrider konkurrensen på marknaden. Att ett slopande av stödet till andratidningarna snedvrider konkurrensen på opinionsbildningens område tycks inte vara något problem för marknadsliberalerna. Just mångfalden i den demokratiska diskussionen är syftet med detta anslag. Jag vill gärna kommentera Helena Bargholtz frenetiska kamp för att kraftfullt minska presstödet samtidigt som hon står för ett nyinrättat distributionsstöd. Med Folkpartiets politik är det dock mycket tveksamt om det kommer att finnas några sådana här tidningar att distribuera, sedan man i grunden har skjutit sönder själva förutsättningen för tidningsproduktionen. I årets proposition skapas förutsättningar för att införa ett särskilt stöd för dagstidningsutgivning på lördagar. Motiveringen är att utdelningen av tidningar på lördagar inom landsbygds och glesbygdsområden riskerar att försämras kraftigt. Det är viktigt att folk i hela landet har möjligheter att under ungefär likartade förutsättningar ta del av opinionsbildningen. Fru talman! Under en följd av år har Moderaterna liksom också Folkpartiet i partimotioner yrkat på att partistödet ska halveras och senare avskaffas. Motiveringen har låtit så här: "Det är avgörande för väljarnas förtroende för de politiska partierna att dessa kan leva upp till väljarnas förväntningar och att de har hela sin lojalitet hos valmanskåren. Detta förutsätter att partierna förmår hålla sig oberoende mot alla särintressen. Partierna bör inte heller vara beroende av stöd från den offentliga sektorn." Så här högstämt har det låtit år efter år, men i år finns inget yrkande. Det hörs ingenting alls i själv anslagsfrågan. Moderaterna har inte väckt någon motion om nedskärning av partistödet, vilket dock Folkpartiet har gjort. Jag vill fråga Inger René: Vad är det som har hänt när det gäller 2002? Har moderaterna kommit till insikt om att partistödet fyller en viktig funktion i svensk demokrati? Jag tror inte att jag vågar hoppas på det. Eller är den simpla förklaringen att det är valår, och då gäller inte längre principen om oberoendet av särintressena? Fru talman! Allra sist några ord om Regeringskansliet, där ju - låt mig säga så - de avslagna debattörerna har redogjort för sina avslagna nedskärningsyrkanden på det här området. Jag kan bara konstatera att Regeringskansliet har vuxit och vuxit kraftigt, men samtidigt kan jag konstatera att det har gjorts en utredning där en oberoende - vilket ju är väldigt meriterande i alla sammanhang - utredare har konstaterat att Regeringskansliet fortfarande i förhållande till den arbetsmängd som han bedömer finns i kansliet är underbemannat. Det kan också vara värt att konstatera att den procentuellt sett kraftigaste tillväxten i Regeringskansliet, om man räknar antal personer, skedde mellan åren 1974 och 1982, varav de allra flesta åren behärskades av dem som nu vet precis hur man ska rationalisera och effektivisera i ett regeringskansli. Låt mig, fru talman, bara säga att antalet interpellationer och frågor har ökat mycket kraftigt under 90 talet; interpellationerna har ökat med 70 %, och frågorna har fördubblats. Kommunikationen via e-post är omfattande numera och dessutom väldigt glädjande, därför att det är naturligtvis en väldigt viktig sak. EU-inträdet ska jag också peka på. Det bedöms att 38 % - man kan fundera på om man kan komma så exakt som till 38 %, men någonstans mellan 35 och 40 % - av Regeringskansliets tid går åt för att hålla i gång det förhandlingsmaskineri som ju EU i praktiken är. Det finns ungefär 400 olika rådsarbetsgrupper där det är av intresse för Sverige att aktivt delta och medverka i det arbetet också. Jag ser inte att man - och det är ju inte riktigt på tapeten i dag heller - kraftfullt kan skära ned Regeringskansliet och sedan ändå klaga över att ett och annat statsråd inte hinner svara på alla interpellationer inom föreskriven tid. Jag tycker att man ska göra det, men då får vi också vara beredda att se till att det finns resurser i Regeringskansliet.

Fru talman! Vem ställer sig inte bakom Göran Magnussons varma inledningsord? Visst vill vi ha välfärd för alla - självklart! Vi skulle naturligtvis kunna ta ett större grepp över hela budgetdiskussionen här när vi diskuterar vårt utgiftsområde, men jag är övertygad om att våra kamrater som kommer efter oss i senare diskussioner inte skulle gilla att vi lade beslag på debattiden hela dagen i dag. Göran Magnusson upplever oss som uppgivna, och det är inte utan att man känner sig lite uppgiven då och då när man för fram från oppositionen som vi tycker väl underbyggda och kloka förslag, och det är som att slå huvudet i väggen. Vi får just aldrig något gehör för våra förslag. Självklart är jag och mina partikamrater liksom, utgår jag ifrån, alla politiker för ett högt valdeltagande. Det vet ju Göran Magnusson mycket väl, eftersom vi tillsammans i den statliga Författningsutredningen just diskuterar hur vi ska få människor att gå och rösta. Presstödet slutligen är orättvist. Det går inte att komma ifrån det. Jag har inte sagt att vi inte ska ha tryckta tidningar. Det är väldigt viktigt att vi har en stor flora av olika typer av tidningar. Men varför ska en viss typ av tidningar få stöd och andra inte få det? Det handlar framför allt om de nya medierna, som väldigt många ungdomar är engagerade i. Jag har alltså träffat redaktörer för s.k. webbtidningar som är väldigt förtvivlade över att de inte kan få del av presstödet. Ska man då vara tvungen att göra som vissa större tidningar: ha både en tryckt variant och en webbvariant? Det ska väl inte behövas. Följaktligen är det inget problem för mig, eftersom jag säger att vi ska ha tidningar som dock ska kunna klara sig bättre av egen kraft och inte behöva ha statligt stöd. Bra tidningar ska kunna löna sig själva. De ska däremot få hjälp med distributionen ut till glesbygden.
Fru talman! Jag tycker inte att Helena Bargholtz behöver vara så väldigt uppgiven; hon delar ju de värderingar som jag inledningsvis uttryckte beträffande den allmänna inriktningen av politiken, och då finns det väl ändå ett visst hopp även för Helena Det är klart: Den hårda blockpolitik som präglar svensk politik och har gjort det under en lång följd av år leder ju till effekten köra huvudet i väggen. Vi har ju från socialdemokratisk sida också skadat våra huvuden under borgerliga mandatperioder då budskapet var: Här diskuterar vi inte, utan här voterar vi! Det var ju precis samma effekt. Min egen uppfattning är att vi borde vara försiktiga med att alltid hävda blockpolitiken som den enda möjligheten. Vi har diskuterat högt valdeltagande i Författningsutredningen, det är alldeles riktigt, men jag måste säga att Helena Bargholtz ju i Författningsutredningen enligt min uppfattning har företrätt förslag och idéer som faktiskt med stor sannolikhet och enligt forskarna skulle leda till ett lägre valdeltagande. Det har ju t.o.m. sagts i olika sammanhang: Ja, men det får man väl stå ut med, om det blir 10-20 procentenheters lägre valdeltagande, bara de som går och röstar vet vad de faktiskt sysslar med! Det är ju en mycket märklig ståndpunkt. Får jag till sist, fru talman, säga om presstödet att det ju är riktigt att det går till det tryckta mediet i dag i allt väsentligt om vi talar om dagstidningsstödet - det finns ju lite annat också. Men jag kan naturligtvis över tid och längd tänka mig att man också måste se på den tekniska utveckling som sker på massmedieområdet och att man då också kanske kan överväga andra former för stödet. Men det som mest präglar Helena Bargholtz uppfattning är ju att det inte ska finnas några pengar, och då är det inte så lätt att stödja hennes nya former.

Fru talman! Helena Bargholtz säger att presstödet är orättvist. Ja, det kan man naturligtvis säga att det är, men problemet är ju att de tidningar som nu kommer ut som andratidningar och kan göra det tack vare presstödet ju inte har råd att avstå från pengar för att vi ska utveckla på något annat område. Då får man i så fall försöka se till att man får mera pengar. Vi vet ju inte riktigt vad som döljer sig bakom regeringens skrivning i budgetpropositionen att man under nästa år avser att ta initiativ till ett tillfälligt utvecklingsstöd på presstödsområdet. Det kan ju då möjligen leda i den riktning som Helena Bargholtz talar om här. Tillbaka till valdeltagandet: Ja, man kan ha olika uppfattningar om det, men den forskarantologi som Författningsutredningen tog fram visar ju entydigt på att den linje Helena Bargholtz och andra företräder i Författningsutredningen leder till 10-20 procents lägre valdeltagande, och det är en risk som jag inte är beredd att ta.

Det är möjligt att mer samtal inom sektorn skulle kunna leda fram till något bättre. Jag har förstått regeringens och utrikesutskottsmajoritetens position så att de här samtalen kommer till stånd.

Fru talman! Göran Magnusson påpekade att jag har en defensiv hållning i den här debatten. Det är inte konstigt med den inriktning som budgetprocessens andra steg har fått, där vi måste anta budgeten i ett enda klubbslag. Skulle man vilja förändra ett enda litet anslag förutsätter det att man i övrigt ställer upp på regeringens förslag, och då försvinner egentligen helhetsbilderna för oppositionspartierna. Så det är inte så konstigt. Vi har försökt få till stånd en ändring på detta, men Magnusson var inte i förra veckan beredd att stödja någon sådan förändring på den punkten. I de särskilda yttrandena avgör vi var vi avviker från propositionen. I övriga delar accepterar vi den, även om man i och för sig skulle kunna diskutera en och annan motivskrivning. Det är bara att inse för Göran Magnusson att i övriga delar ställer vi upp bakom budgetpropositionen. Göran Magnusson tog upp detta att den kommunala demokratin skulle stärkas. Betyder det, Göran Magnusson, att vi nu slipper ständiga statliga interventioner i det kommunala arbetet?
Fru talman! Själva budgettekniken tycker jag är värd att diskutera. Det kanske inte var läge att biträda Ingvar Svenssons tankar i förra veckan i kammaren, men debatten måste ju fortgå. Det känns för oss som deltar i debatten och för folk som lyssnar eller intresserar sig för det här som att vi - om den omfattande tid som vi ansätter för att diskutera de olika utgiftsområdena blir till ett slags pseudodiskussion - kunde använda tiden till betydligt bättre saker. Det pågår beredningsarbeten och diskussioner om hur man ska klara det. Men Ingvar Svensson vet egentligen mycket bättre än jag vilka tankar som ligger bakom och möjligheterna för en liten regering att klara en stor budget genom kammaren, med de olika aspekterna på frågorna. Men det är möjligt att debatten ändå kan leda fram till att vi kan hitta andra och bättre former. Jag ställer upp, säger Ingvar Svensson. Det betyder väl att han också tar avstånd från att ett högt valdeltagande skulle vara osunt. Jag hade egentligen inte förväntat mig någonting annat. Den debatt som här och där förs gör att jag har tyckt att jag har haft anledning att ställa den frågan. Jag kan nog räkna in både Helena Bargholtz och Ingvar Svensson i den skara som står för regeringens politik utöver Socialdemokraterna och stödpartierna.
Fru talman! Det var ingen riktig belysning på min fråga om den kommunala demokratin. Jag vill ta upp frågan om Regeringskansliets utformning. Det har nu satsats osedvanligt stora summor under ett antal år. Studsar inte Göran Magnusson någonsin inför den här expansionen? Visst hade det sina förklaringar i ordförandeskapet osv., och det kan finnas andra förklaringar. Men ni har nu öst en hel del pengar över Regeringskansliet. Hur är det med effektiviteten när det gäller t.ex. propositionsavlämnandet? Det kommer en propositionsförteckning, och så lämnar man inga propositioner. Det är också en indikation på hur stor effektiviteten är i Regeringskansliet. Tidvis kommer alla samlade på en enda gång som en ketchupeffekt. Det är inte heller någon bra arbetsplanering. Det måste väl finnas något effektivitetsmått för Regeringskansliet. Borde det inte vara så, Göran
Fru talman! Om kommunal demokrati ska jag visst säga några ord. De flesta av oss har egna erfarenheter av detta. Min grundinställning är att det egentligen inte behövs så särdeles mycket nya instrument för att driva och få en bra kommunal demokrati. Det är mer en fråga om partiernas livaktighet och aktiviteter, de förtroendevalda kommunalmännens och kommunalkvinnornas möjligheter att arbeta och ha kontakter åt olika håll och förankra sina tankar och förslag till beslut. Jag tror inte att det behövs så där förfärligt genomgripande insatser på det området. Den specifika fråga som Ingvar Svensson tar upp, nämligen att staten inte får lägga sig i den kommunala verksamheten, rymmer många intressanta diskussioner. Jag tänker gärna i ekonomiska termer, på hela skatteutjämningssystemet, av vilket nästan alla kommuner i dag är beroende. Det är möjligt att man kan konsolidera en ny situation på det området, men det är knappast möjligt utan att staten faktiskt också lägger sig i den kommunala verksamheten genom olika lagar och författningar. De stora områdena i kommunen - vård, skola, omsorg - drivs inom ramen för den speciallagstiftning som finns på de olika områdena. Det är egentligen ingen som har tyckt att man ska göra på särdeles mycket annorlunda sätt.

Fru talman! I budgetfrågorna kan vi inte komma så mycket längre just nu, utan vi får fortsätta diskussionen. Det känns bra att Inger René ansluter sig till den allmänna uppfattningen om att ett högt valdeltagande har ett egenvärde. Däremot tycker jag att det är en fläck i debatten att börja tala om länder där det inte fanns någon demokrati. Det känns inte som angeläget ur min synpunkt att föra debatten på det planet. Det är möjligt att man på Svensk Tidskrift, som skriver att ett högt valdeltagande är socialism, har tänkt i de banorna. Jag vet inte riktigt hur man har resonerat. Forum för levande historia inrymmer diskussionen om etik, värderingar, mänskliga rättigheter. Det är väl ingen tvekan om att trots att alla inte hejade på i början så har Sverige just på det området gjort en väldigt viktig markering och insats för att få ökat medvetande om vad som faktiskt har hänt. Jag skulle, fru talman, vilja avsluta med att ställa en fråga till Inger René om partistödet. Vart tog partistödsmotionen vägen? Har ni ändrat uppfattning om partistödet?